Fru talman! I höstas var det läge för Sverige att, i likhet med Finland och Italien, gå in i den europeiska växelkursmekanismen med sikte på att övergå från starten i EMU:s tredje fas med gemensam centralbank och valuta. Men regeringen vågade inte. I stället uppmanade man till debatt och vägrade att själv bekänna färg. Effekten av denna beslutsångest har ju visat sig. Kronan har försvagats och räntan har stigit. Medan Finland, som ju har det minst lika svårt som vi ekonomiskt, ligger 1⁄2 % över D-marksräntan, ligger vi Nu sägs det ändå dra ihop sig till ett ställningstagande. Både statsministern och finansministern säger att de skall bekänna färg i maj månad. Statsministern verkar vilja skjuta finansministern framför sig och säger att det kan komma tidigt, kanske redan 1 maj. Låt mig fråga finansministern om han redan här för riksdagens kammare två dagar före 1 maj kan och vill tillkännage sin uppfattning.
Fru talman! Lars Tobisson vet mycket väl att regeringen och socialdemokratin på ett tidigt stadium har lagt fast den beslutsprocess som vi vill följa. Vi har tyckt att det har varit mycket viktigt att ta del av, och även själva delta i, en omfattande debatt om dessa frågor. Vi har haft en sådan debatt inom socialdemokratin och i landet i övrigt. Det är naturligtvis ett viktigt underlag för det kommande ställningstagande som vi skall göra. Helt i enlighet med den planering som vi har beskrivit rycker nu den tidpunkten närmare. Inom socialdemokratin har vi en partikongress i september. Den skall föregås av ett utlåtande från partistyrelsen, och dessförinnan skall verkställande utskottet tillkännage sin uppfattning. Det är det som nu ligger nära. Samtidigt skall de för landet avgörande besluten fattas genom att riksdagen i höst får möjlighet att definitivt ta ställning till om Sverige skall sträva efter att vara med i den första omgången av länder eller inte.
Fru talman! Menar Erik Åsbrink att han fortfarande inte har bestämt sig fast han skall ge besked inom kort tid? Att tala om att man inbjuder till offentlig debatt utan att själv ha en åsikt ger ett väldigt konstigt resultat. Varken statsministern eller finansministern har ju deltagit i debatten utan ställt sig vid sidan av. Växelkurspolitik är en mycket svår fråga. Om statsministern och finansministern, som är valda för uppgiften, inte förmår att bilda sig en uppfattning som går att diskutera, hur kan man då begära av enskilda medborgare att de skall kunna göra det? Hur försvarar finansministern det förhållandet att denna vacklan och tvekan har lett till höjda räntor och en försvagad krona? Utvecklingen har fortsatt så sent som i dag.
Fru talman! Det är allom bekant att sedan socialdemokratin tog över regeringsmakten har räntorna i det närmaste halverats, statsfinanserna har förbättrats dramatiskt och inflationen har gått ned till noll. Det är trots allt det avgörande som har hänt under den här perioden. Sedan får Lars Tobisson respektera att regeringen och den socialdemokratiska partiledningen själva väljer tillfälle, både i den här frågan och i andra frågor, när vi skall lägga förslag och när vi skall tillkännage en uppfattning. Det är möjligt att Lars Tobisson tycker att det är tråkigt och att Moderaterna tillämpar en annan beslutsordning, nämligen beslut först och debatt sedan. Jag tycker att det har ett stort värde att vi i denna fråga, som har så stor betydelse för vårt lands framtid, låter hela svenska folket både sätta sig in i frågan och delta i en debatt. I den debatten har både jag och andra regeringsledamöter deltagit. Nu rycker den tidpunkt närmare när vi definitivt skall ta ställning. Lars Tobisson skall naturligtvis, tillsammans med alla andra, få besked i den frågan.
Fru talman! Finansministern! Sedan i höstas, när det var läge att gå över i ERM och deklarera avsikter beträffande EMU, har räntan stigit, avståndet till D marksräntan kraftigt ökat och kronan försvagats till en nivå som gör att vi nu inte gärna kan slå in på den kursen. Vad jag vet är Erik Åsbrink inte ledamot av Socialdemokraternas partistyrelse eller verkställande utskott. Han är finansminister. Hans forum är här i riksdagen. Varför inte meddela sin uppfattning här för riksdagens kammare i stället för att hemlighålla den och dröja med den och säga att man återkommer i ett senare läge när dessa skadeverkningar ytterligare kan ha förstärkts?
Fru talman! Lars Tobisson behöver inte bekymra sig om den inre ordningen inom socialdemokratin. Jag kan upplysa Lars Tobisson om att jag är adjungerad i såväl verkställande utskottet som partistyrelsen. Däremot är jag inte vald eftersom jag befann mig på ett helt annat område när dessa val gjordes. Den ordningen klarar vi på ett alldeles utmärkt sätt. Låt mig än en gång säga att Lars Tobisson får acceptera att regeringen och jag själva väljer när vi anser att vi skall gå till riksdagen med förslag och när vi skall tillkännage vår uppfattning. Detta är en fråga som kommer att avgöras ganska nära i tiden.
Fru talman! Vid en särskilt anordnad debatt om fastighetsskatten här på hösten 1995 lovade den dåvarande finansministern att man snarast skulle komma med förslag och underlätta för de permanentboende i särskilt attraktiva områden. Men det har ju inte kommit något. Jag undrar när detta kommer. Jag skulle vilja ställa den frågan till den nuvarande finansministern.
Fru talman! Det är en fråga som statsrådet Östros har ansvar för i regeringen och inte jag. Men det är ju känt att vid den senaste fastighetstaxeringen gjordes det vissa lättnader. Det infördes övergångsregler för att det skulle bli en mindre effekt av de höjda taxeringsvärdena. Det skedde med inriktning på att få en lindrigare börda för de grupper som drabbades särskilt hårt av höjda taxeringsvärden.
Fru talman! Det är ju också känt att dessa förändringar inte hjälpte de permanentboende i attraktiva områden. Det har gjorts många försök till utskottsinitiativ både i skatteutskottet och i finansutskottet, men det har stupat på att socialdemokrater och centerpartister inte har velat göra något. Nu har man ju chansen att komma igen och göra något rejält för just de permanentboende i attraktiva områden.
Fru talman! Den här frågan har debatterats och utretts i åtskilliga år. Det skedde även under den tid då Isa Halvarssons parti satt i regeringsställning, utan att det så vitt jag känner till ledde till några konkreta resultat. Det är naturligtvis mycket svårt att hitta en lösning på det här problemet eftersom det är svårt att skilja ut olika kategorier av människor som bor i samma område, permanentboende och sådana som har flyttat dit på senare tid. Det är oerhört svårt att hitta en lösning på det här problemet. Men om Isa Halvarsson kan bidra med en lösning skall jag lyssna med stort intresse.
Fru talman! Det är klart att de förslag som har lagts fram genom olika utskottsinitiativ inte kommer att vara heltäckande och säkert inte totalt rättvisa heller. Men rättvisa är att människor, de som är permanentboende, skall kunna bo kvar. Lägesfaktorn kan man t.ex. ändra.
Fru talman! Det låter sig sägas. Men ta exempelvis vissa delar av Stockholms skärgård. Det finns människor som i generationer har bott i det området. Det är kanske dem Isa Halvarsson åsyftar. Men det finns ju också andra som har flyttat dit ganska nyligen. Det finns synnerligen välbärgade människor som har flyttat dit, människor som har låtit omvandla sina sommarstugor till permanentbostäder. Det är väldigt tveksamt om skattelättnader också skall gå till de grupperna. Då uppkommer nästa fråga: Hur skall man på ett praktiskt hanterligt sätt skilja mellan de olika grupperna? Hittills har det inte varit möjligt att hitta en fungerande lösning på detta.
Fru talman! Jag tycker att det är en mycket viktig fråga, hur länge man kommer att utreda den här frågan på Finansdepartementet. Det är ju faktiskt där den ligger. Den lyftes fram en gång av den bostadspolitiska utredningen för att hanteras just på Finansdepartementet. Vi har väntat mycket länge. Jag tycker nog att nu är finansministern svaret skyldig. När kommer vi att få ett förslag? Nästan alla partier i riksdagen har förslag på hur man skulle kunna lösa problemet. Sammantaget tror jag att man kan finna en väg som får ett brett stöd och som också blir effektiv. Det handlar ju, som sagt var, om att skydda de människor som råkar mest illa ut.
Fru talman! Det är som sagt statsrådet Östros som har ansvaret för den här frågan. Men så vitt jag känner till pågår det ett arbete med sikte på att lägga fram förslag under 1998.
Fru talman! Jag skulle vilja ställa en fråga till Margareta Winberg. Jag undrar hur man i regeringen utan att rodna kan säga sig sätta kampen mot arbetslösheten främst. Av den vårproposition riksdagen just nu behandlar framgår det att arbetslösheten år 2000 kommer att uppgå till 13,3 %. Det är 0,8 procentenheter lägre än i dag, på tre år. Räknat på ett annat sätt visar det sig att regeringen med uppblåsta kalkyler lyckas skapa 137 000 nya jobb netto, när en halvering av blott den öppna arbetslösheten fram till år 2000 skulle kräva 300 000 nya jobb netto. Inte ens en halvering av halveringen lyckas regeringen alltså uppnå. Min fråga är: Vad menar regeringen egentligen, när man säger sig vilja bekämpa arbetslösheten och skapa jobb?
Fru talman! Detta förslag ligger nu i riksdagen. Vi lade fram det för två veckor sedan. Där ingår ett batteri av åtgärder. Uppenbarligen till skillnad från andra menar vi nämligen att det inte går att med en enda åtgärd lösa detta. Det behövs många åtgärder. Det handlar om ett gott företagarklimat, om en ny arbetsmarknadspolitik, om ytterligare utbildningssatsningar, om att bygga om Sverige osv. Med de förslag till åtgärder som vi nu har lagt fram i riksdagen når vi 4,5 % öppen arbetslöshet år 2000. Detta är inte det sista förslag som denna regering lägger fram. Vi kommer att lägga fram en budgetproposition i höst, en vårproposition nästa år, osv. Vi har ett mycket bindande åtagande att gå tillbaka till riksdagen varje halvår för att redovisa hur situationen är och vid behov lägga fram ytterligare förslag. Det avser vi att hålla fast vid. Därmed kommer vi också att ytterligare få ned den halva procent som motsvarar 20 000 jobb. Vi kommer att lyckas med det i de kommande förslag som vi lägger fram.
Fru talman! Margareta Winberg svarade inte alls på den fråga jag ställde, utan på en fråga hon själv ställde. Min fråga var: Om vi nu enligt regeringens egna kalkyler kommer att ha 13,3 % arbetslöshet år 2000, blott 0,8 procentenheter lägre än i dag, hur kan man då säga att man tar till stora insatser för att klara jobben? Om nu regeringen själv säger att man bara lyckas få fram hälften av de nya arbeten som behövs för att nå upp till de 300 000 jobb som skulle behövas för att halvera den öppna arbetslösheten fram till år 2000, hur kan regeringen då säga att man tar till krafttag mot arbetslösheten? Min fråga handlade alltså inte om att be statsrådet redovisa de förslag regeringen har lagt fram för riksdagen. De vet vi ligger här. Min fråga handlade om varför regeringen inte lägger fram förslag som leder till att arbetslösheten effektivt kan bekämpas.
Fru talman! Uppenbarligen räknar Per Unckel på ett annat sätt än vad regeringen gör. Vad jag kan förstå räknar Per Unckel de ytterligare personer som kommer att gå i utbildning som arbetslösa. I den vedertagna statistiken är det inte på det viset. Det vet Per Unckel mycket väl. Går människor i utbildning, satsar man ytterligare på utbildning, är det klart att de i statistikens mening inte räknas som arbetslösa. För övrigt kan jag komplettera mitt svar med att säga att under de senaste veckorna ser vi en mycket positiv trend. Bara under vecka 17 har den totala arbetslösheten, alltså öppen arbetslöshet och personer i åtgärder, minskat med 9 366 i jämförelse med 1996. Det är nu alltså en trend nedåt. Så jag tror kanske att Per Unckel inte behöver känna en sådan förskräcklig oro som han nu tycks ge uttryck för. Dessutom tycker jag att vi skall använda statistiken på liknande sätt. Bara då kan vi jämföra våra uppfattningar.
Fru talman! 4,5 % öppet arbetslösa räknar regeringen med år 2000. 4,4 % räknar man med skall finnas i åtgärder och - det är riktigt - 4,4 % i extraordinära utbildningsinsatser, dvs. utbildningsinsatser som sätts in därför att dessa människor är arbetslösa. Detta är det vedertagna sättet att lägga ihop 4,5, 4,4 Om arbetsmarknadsministern inte gillar detta kan man använda den andra kalkylmetoden som jag redovisade. Den innebär att man ser hur många faktiska nya arbeten som tillkommer. Då visar det sig att det krävs 300 000 nya arbeten netto för att halvera den öppna arbetslösheten. Regeringen säger själv i budgetpropositionen att man bara klarar 137 000. Därför återkommer min fråga: När kommer regeringen med förslag som faktiskt leder till att arbetslösheten på allvar kan börja att gå ned?
Fru talman! Jag måste säga att jag blir oerhört förvånad över att just Per Unckel ställer den här frågan. Som före detta utbildningsminister borde Per Unckel veta vilken betydelse utbildning av olika slag, högre utbildning åtminstone, har ur Per Unckels perspektiv som motor för tillväxt och jobb. Det gör mig väldigt förvånad. Jag undrar: När Per Unckel var utbildningsminister och skolminister, räknade han då dem han hade ansvar för som arbetslösa?
Fru talman! Jag har en följdfråga om arbetslösheten som framför allt berör den offentliga sektorn. Jag tycker mig kunna se att man med regeringens politik håller på att slå sönder kvaliteten inom den offentliga sektorn med hjälp av arbetsmarknadsåtgärder. Vi kan i dag möta undersköterskor som går arbetslösa. De har ersatts genom kanske ungdomsplats eller 55-plus av någon som inte har den utbildning och den kompetens som man faktiskt strävar efter att få inom t.ex. Jag undrar: Är inte det här som regeringen håller på med bara ett sätt att slussa runt människor utan att fundera över vad vi långsiktigt har för behov i samhället? Jag skulle också vilja att arbetsmarknadsministern svarade på hur hon ser på offentlig sektor i dag. Med vårpropositionens åtgärder i form av att man skickar ned pengar säger Kommunförbundet och Landstingsförbundet att man kanske kan behålla hälften av den personal man hade planerat att göra sig av med.
Fru talman! Den offentliga sektorn är viktig. Den är viktig för att ha en bra verksamhet i vården, omsorgen och utbildningen. Den är viktig för att ge många människor arbete, särskilt kvinnorna. Den offentliga sektorn har krympt, mellan åren med ungefär 30 000. Det har skett delvis på grund av omstrukturering, men också på grund av besparingar. Det är därför vi säger att nu när vi har sanerat statsbudgeten, nu när vi ser att vi har ett överskott 1998, är det just den verksamheten som står först i tur. Det är den verksamheten som får 4 miljarder detta år och 8 miljarder de kommande åren för att förstärka vård, omsorg och utbildning. Om man läser litet mer noggrant i den enkät som Kommunförbundet har gjort ser man att en majoritet av kommunerna faktiskt säger att de kommer att anställa fler personer. Till detta kan man lägga nya arbetsmarknadspolitiska åtgärder.
Fru talman! Då undrar jag om regeringen planerar för att människor skall kunna behållas i de jobb de är bra på och utbildade för, så att man kan ha en hög kvalitet och kompetens inom offentlig sektor och inte utarmar den genom att skicka runt människor på det sätt som sker i dag. I dag kan man hitta sjuksköterskor som går på arbetsmarknadsåtgärder vilka kostar samhället mer än vad deras tjänst som sjuksköterska hade gjort om de hade fått ha den kvar. Jag vill gärna ha ett svar när det gäller att människor slussas runt på det här sättet utan någon egentlig samhällsekonomisk vinst.
Fru talman! Jag delar Marianne Samuelssons uppfattning om betydelsen av den offentliga sektorn. Regeringen som helhet anser också att den är viktig. Det är just därför som den offentliga sektorn - vård, omsorg och utbildning - precis som hon själv påpekar står först i kön när vi har fått ordning på ekonomin och kan se ett överskott. Vi satsar de pengar som jag just har nämnt på dessa sektorer för att förbättra kvaliteten, men det får förstås också till konsekvens att fler människor där kan behålla sitt jobb och kanske t.o.m. få en ny anställning. Till detta skall läggas en ny form av åtgärd, den s.k. Kalmarmodellen, som vi nu utvecklar i hela landet. Det är också något vi tror kommer att gagna verksamheten och även de arbetslösa väldigt mycket.
Fru talman och statsrådet! Vi återkommer gång på gång till två olika begrepp när vi pratar om arbetslöshet: dels nedskärningar, dels strukturella förändringar. Nu är det ju lika hårt oberoende av hur man får sin uppsägning och får lämna sitt jobb. Det känns lika hårt att bli uppsagd av den ena som av den andra orsaken. Men för oss som skall bedöma det här utifrån vore det önskvärt att man lättare kunde avgöra vad som är vad. Finns det någon beräkning av vilka som blivit uppsagda på grund av strukturella förändringar och vilka som blivit det av besparingsskäl, så att vi vet vad som händer i samhället?
Fru talman! Vi har ingen sådan siffra tillgänglig, utan det är något som vi med förtroende måste överlämna till respektive kommun och landsting. Där vet man bäst vad som är gjort och vad som behöver göras. Vad vi kan se över landet är att man har kommit olika långt i omstruktureringsarbetet.
Fru talman! Jag har en fråga till kommunikationsminister Ines Uusmann. Frågan gäller SJ - den här gången inte att SJ sålt alla sina tåg och lok som sale-lease back, men det gäller ändå SJ:s affärer. Enligt allmän information skall SJ halvera priset på tågbiljetter under sommaren. Min enkla fråga är då: Hur mycket kommer det här att kosta, och hur skall man finansiera en uppkommande förlust?
Fru talman! SJ:s prispolitik är en fråga som affärsverket SJ självt råder över. Riksdag och regering sätter inte biljettpriser och lägger heller inte fast några strukturer för biljettpriserna. Det uppdrag vi i regeringen har fått av riksdagen handlar om att SJ vad gäller avkastnings och soliditetskrav skall fungera så att det både är ekonomiskt stabilt och dessutom gynnar järnvägstrafiken på lång sikt. Som alla vet har SJ haft, och har, ekonomiska problem. Man har nu ett konsolideringsprogram som innebär att man tror sig kunna öka intäkterna, och man räknar också med att kunna göra vissa strukturrationaliseringar.
Fru talman! Frågan är ändå hur stor förlust det kan handla om här. Om man gör beräkningar med utgångspunkt från persontrafikchefen Karl-Erik Strands egna uppgifter kommer man fram till att det blir ca 100 miljoner i förlust på den här affären. Enligt uppgift har det skett ett sammanträffande mellan departementet och SJ där också kommunikationsministern var med, och man är alltså där fullt medveten om risken för den här förlusten. Min kompletterande fråga blir då: Har exempelvis ministern här givit något slags bortfallsgaranti när det gäller hur en sådan här realiserad förlust skall betalas? Slutfrågan handlar naturligtvis om regeringens relation till riksdagen. Riksdagen har ju satt ett krav om lönsamhet på SJ. SJ skall gå runt med egna pengar. Tycker inte regeringen att det kravet gäller fortfarande?
Fru talman! Jag vill säga till Bengt Harding Olson att de beslut riksdagen har fattat när det gäller avkastningskrav och soliditet för affärsverket SJ självklart gäller. Just av den anledningen kan jag inte kommentera vare sig prispolitik eller andra uttalanden som persontrafikdirektörer och andra i SJ eventuellt har gjort, så länge de inte går utanför sitt mandat. När det gäller regeringens sammanträffande med SJ är det så att regeringen, dvs. jag och mina medarbetare på Kommunikationsdepartementet, regelbundet har samtal med både SJ:s ledning och dess styrelse. Så sker i affärsverket SJ, och så sker i övriga affärsverk och aktiebolag som lyder under departementet.
Fru talman! Flera villaägare satte in energibesparande investeringar i sina fastigheter i fjol. De trodde då att de delvis skulle få bidrag till detta. Det gäller t.ex. ackumulatortankar. Det finns folk som ansökte om bidrag i augusti, och för några veckor sedan fick de besked om att de inte skulle få några bidrag eftersom pengarna var slut. Hade de däremot väntat och satt in investeringarna efter den 1 april i år skulle de ha kunnat få de nya pengarna.
Fru talman! Jag har inte fått den frågan tidigare. Jag tittar gärna på det.

Fru talman! Jag har en fråga till socialminister Margot Wallström. Det gäller LP-stiftelsen. Föregående vecka tvingades LP-stiftelsen gå i konkurs. Man hade gjort diverse uppvaktningar och vädjat för sin verksamhet, en verksamhet som - ideellt och från frivilliga - de facto samlar in ungefär 25 miljoner varje år. Nu har man på kort tid samlat in 6 1⁄2 miljoner, men man behövde ytterligare pengar för att förhindra en konkurs.

Fru talman! Enligt uppgift hade man gjort en muntlig överenskommelse. Det är faktiskt ett statligt finansbolag som har satt LP-stiftelsen i konkurs. Det verkar mycket egendomligt från olika perspektiv tycker jag. Man vet att missbruksvården är så oändligt viktig, och tiotusentals människor räddas faktiskt till livet. Det är människor som oftast har prövat alla olika övriga utbud av missbruksvård men misslyckats. Jag vill ställa en fråga som gäller regeringens syn på ideella verksamheter, där det finns människor som vill göra något. Är inte det värt stöd? Det vore bra om socialministern kunde säga huruvida det är en principfråga eller en värderingsfråga som har legat i botten. De 20 miljoner som hade behövts är ändå ganska små pengar i detta sammanhang.

Fru talman! Min följdfråga blir: Avser regeringen att initiera någon ersättning för den här verksamheten, som ju bevisligen har inneburit väldigt mycket bra behandling? Om verksamheten inte skall fortsätta blir det ju helt plötsligt ett gap. Det finns ju inte så värst mycket liknande, om någon, behandling i vårt land.

Fru talman! Jag vill ställa en fråga till arbetsmarknadsministern om en förkortning av arbetstider, delning av jobben och arbetslösheten. Som arbetsmarknadsministern vet ville vi i Miljöpartiet förkorta arbetstiden mycket snabbt från 40 timmar till 35 timmar i veckan, därför att vi tror att det ger jobb. Men jag har förstått att Socialdemokraterna är inne på en annan väg, nämligen avtalsvägen, dvs. att arbetsmarknadens parter skall försöka förhandla ned arbetstiden med 14-15 minuter per vecka. Jag menar att detta kan ge en del välfärdsvinster, men det kommer inte att ge speciellt många jobb. Delar arbetsmarknadsministern min och Miljöpartiets syn på detta, att ett stort steg ger jobb men att några minuter per vecka ger mycket få jobb?
Fru talman! Frågan om en arbetstidsförkortning är inte ny. Om man ser tillbaka i historien kan man se att vi har genomfört arbetstidsförkortningar i form av minskad veckoarbetstid, ökad föräldraledighet, ökad semester, osv. Detta tillsammans med ett par andra faktorer har sannolikt bidragit till att vi i Sverige som ett av få länder har kunnat ha full sysselsättning. Huruvida enbart en arbetstidsförkortning ger en mycket stor effekt på arbetsmarknaden i form av fler jobb, därom tvistar de lärde. Jag är inte lika övertygad som Birger Schlaug om att så blir fallet. Regeringens uppfattning är att detta i första hand är en fråga för parterna, och den diskussionen pågår som bekant. Innan vi vet vad parterna till slut enar sig om har jag för min del inte mer att säga här och nu.
Fru talman! Min fråga var egentligen en helt annan. Tror Margareta Winberg att en minskning av arbetstiden med 12-13 minuter per vecka genom att avtalen förändras leder till fler jobb? Inser inte även arbetsmarknadsministern att en rejäl minskning av arbetstiden, med låt oss säga fyra-fem timmar per vecka, från 40 timmar till 35 timmar, ger fler jobb? Delar inte arbetsmarknadsministern det synsättet? Det är detta som jag vill ha svar på. Ger det fler jobb att man minskar arbetstiden litet åt gången än att ta ett stort steg på en gång? Vilket är bäst?
Fru talman! Det är sannolikt bäst att minska arbetstiden ordentligt, men det har en baksida som man inte kan bortse från, vilket jag tycker att Birger Schlaug gör, nämligen att detta skall betalas. Frågan är då på vilket sätt det skall betalas. Där är vi av den uppfattningen att parterna nu får undersöka om de kan använda en del av det framtida löneutrymmet för att minska arbetstiden. Låt dem ta det ansvaret, så får vi se vad som händer.
Fru talman! Arbetslösheten är ju jättestor, och här finns det alltså en möjlighet. Arbetsmarknadsministern delar också uppfattningen att ett stort steg vore bättre för att skapa jobb. Låt oss säga att en arbetstidsförkortning från 40 till 35 timmar ger 200 000 nya jobb - 200 000 människor kommer in på arbetsmarknaden. Då tjänar staten 32 miljarder kronor på minskade utgifter för a-kassan. Varför inte använda dessa pengar för att sänka skatten för låginkomsttagarna, så att låginkomsttagarna får ungefär lika mycket pengar över i plånböckerna? Det ger ju jobb. Ni har själva sagt att arbetslösheten är det största problemet, och arbetsmarknadsministern säger att en minskning av arbetstiden med många timmar på en gång skapar fler jobb. Varför gör ni då inte det?
Fru talman! Birger Schlaug, det är faktiskt inte så enkelt. Då skulle vi kunna minska arbetstiden till 20, 15 eller 10 timmar i veckan och tjäna mycket pengar. Men det klara sambandet finns faktiskt inte. Dessutom kan vi inte använda arbetsmarknadspolitiska pengar, vare sig a-kassepengar eller andra pengar, för att pumpa in dem i företagen för att subventionera en arbetstidsförkortning. Det inser nog även Birger Schlaug. Vi måste göra detta stegvis, och det måste i första hand vara en fråga för parterna. Om de inte klarar detta, låt oss då återkomma till den diskussionen.

Fru talman! Detta är sannolikt ingen ny fråga. Det var LO som en gång i tiden drev frågan om en arbetstidsförkortning. Sedan kom TCO, mitt förbund, sedan kom DELFA-utredningen, och sedan blev det stopp med förslaget om sex timmars arbetsdag. Vad hände där egentligen? Nåväl, nu är det så att Miljöpartiet gärna hjälper till att försöka hitta konstruktiva idéer och förslag.

Vad säger arbetsmarknadsministern om det?
Fru talman! Det är självklart omöjligt för mig att här och nu i denna talarstol - rakt över bordet så att säga - ta ställning till det ena förslaget bättre än det andra, som det verkar vara. Vi har ju en viss beredningsprocess i regeringen. Dessutom är jag inte det ansvariga statsrådet, utan det är Ulrica Messing som är det. Därför är det omöjligt för mig att ha synpunkter på det ganska långa och komplicerade förslag som
Fru talman! Jag har en fråga till kommunikationsministern. Frågan berör också litet grand näringsministern, eftersom den gäller vår bilindustri. Men ni får gärna lyssna allihop. Det gäller nollvisionen, den fantastiskt bra vision som vi har satt upp och som handlar om att få ned antalet döda eller svårt skadade i trafiken till noll. Hur skall vi kunna implementera detta även när det gäller miljön och de skador på människor som miljön ger - skador som härrör från avgaser och partiklar från bilar och lastbilar? Ett sätt kan vara att minska bilarnas energiförbrukning. Vi vill ju gärna ha en bra och modern bilindustri i Sverige. Då gäller det att även våra biltillverkare ligger långt framme beträffande både forskning och utveckling av motorerna, så att dessa drar litet energi. Kan ministern på något sätt bidra till att påskynda utvecklingen mot en modernare och miljövänligare trafik i framtiden?
Fru talman! När det gäller nollvisionen och detta med en trafiksäkrare miljö handlar det om tre delar: vägarna, förarna och bilarna. Bilarna skall vara både säkra och så miljöanpassade som möjligt. Svensk bilindustri har ju en nisch som innebär att man satsat på större bilar. Därmed har bilarna dragit mera "soppa" per mil. Nu är den stora utmaningen för svensk bilindustri, och för europeisk bilindustri totalt sett, att se till att man kan klara av en inblandning av andra bränslen, t.ex. biobränslen, och en minskad energiåtgång. Detta är viktigt för att slippa konflikten med trafiksäkerheten. De två stora svenska biltillverkarna har nu ett program för det här. De brukar vara seriösa, så jag förutsätter att de är seriösa också i det här fallet.
Fru talman! Jag tror också på den svenska bilindustrin, och jag tror att man där är seriös. Men jag har nästan fått uppfattningen att man ligger något i bakvatten - om jag får uttrycka mig så. Det finns bilindustrier runt om i världen som visar att bilar kan ha en väldigt liten bränsleförbrukning per mil. Jag har uppfattat det så att vår bilindustri när det gäller forskning och utveckling inte riktigt legat så långt framme att det går att få fram en bra och miljövänlig produkt som drar litet bränsle. Hur kan kommunikationsministern bidra till en sådan förbättring?
Fru talman! Jag delar uppfattningen att det finns de som, åtminstone i retoriken, har kommit längre på detta område. Det gäller även biltillverkare som tillverkar litet större bilar. Bl.a. finns det sådana program i Amerika. Även japanerna smyger fram bra effektiviseringsprogram. Det har vi märkt under den senaste tiden. Vad som nu kan göras från svensk sida är att politiker, konsumenter och, naturligtvis, producenter samverkar - politiker genom att ställa politiska krav och genom regelverk och konsumenterna genom att ställa krav på att bilar som de köper skall för det första kunna visa att de faktiskt är energisnåla. För det andra ställs kravet att bilarna måste bli allt snålare vad gäller bensinåtgången. Jag tror att konsumentmakten är något effektivare än t.ex. kraven i USA, där man har lagstiftat om en viss procent biobränslebilar.
Fru talman! Det finns bl.a. europeiska tillverkare som, inte bara i retoriken utan också tekniskt, har kommit bra mycket längre än Volvo och svenska biltillverkare över huvud taget. Om svensk bilindustri inte når upp till de miljömål som vi fastställt och om svensk bilindustri släpar efter, kan ministern då ställa sig bakom en avvägning som innebär att man via ekonomiska styrmedel eller andra, lagtekniska, styrmedel stärker miljöskyddet, på bekostnad av den svenska bilindustrin?
Fru talman! Jag tror att det är väldigt viktigt att komma ihåg att denna bransch är internationellt beroende. Om vi ställde krav på Saab och Volvo som vi inte ställer på Opel eller Ford, skulle vi bara förstöra en mängd arbetstillfällen i Sverige - utan att därmed förbättra vare sig trafiksäkeheten eller trafikmiljön. De krav som vi skall ställa måste alltså ställas på en större marknad, dvs. inte bara på den svenska marknaden. För svensk bilindustri är det viktigt att ligga på framkanten när det gäller energieffektiva bilar. Det är alltså ett viktigt konkurrensmedel för svensk bilindustri.
Fru talman! Jag tänkte komplettera med en fråga om nollvisionen. Svenskproducerade bilar sägs vara väldigt säkra. Det finns forskare som hävdar att de är säkra just därför att de är stora, inte så mycket bara på grund av konstruktionen. Om kommunikationsministern har studerat de här forskningsresultaten kunde hon kanske också säga något här i kammaren om detta. Ju större bilar som byggs, desto större är naturligtvis säkerheten för dem som sitter i de stora bilarna, men inte för andra resenärer ute på våra vägar. Det är ganska viktigt, framför allt i diskussionen om bensinförbrukningen. Det hävdas alltså att stora bilar är säkrare och att de därför måste de dra mera bensin, men jag tror att det är en felaktig bedömning.
Fru talman! Det är alldeles riktigt, Hanna Zetterberg, att de stora bilarna är säkrare för dem som sitter i bilen. Däremot är de inte lika säkra för dem som finns utanför. Särskilt om man krockar med en liten skruttig japan, om jag får uttrycka mig så, kan det bli ganska eländigt. Det bästa vore att alla bilar var lika tunga och lika säkra. Om två sådana bilar krockar, händer inte riktigt lika mycket. Det finns alltså en konstruerad motsättning, kan man säga, mellan trafiksäkerheten och miljön. Svenska bilar är icke de tyngsta och heller icke de allra största. Det finns betydligt större bilar. Men också mellanklassens bilar tillhör de allra trafiksäkraste, och de inte så farliga för de små bilarna.
Fru talman! I Nya Zeeland har ett omfattande och framgångsrikt avregleringsarbete genomförts som omfattat stora sänkningar av skatter och bidrag samt avregleringar av bl.a. arbetsmarknaden. Vid en studieresa dit nyligen fick vi beskedet att en av arkitekterna bakom avregleringen, Roger Taxpayers - numera av den svenska regeringen anlitas som rådgivare. Jag vill därför fråga Thage Peterson om det är skattesänkningar eller om det är avregleringen av arbetsmarknaden som regeringen söker stöd för och råd kring.
Fru talman! Jag har inte anlitat någon sådan rådgivare.
Fru talman! Annars är Nya Zeeland ett mycket bra exempel, där man bör hämta råd och stöd. Där har man genom avregleringar och sänkta skatter lyckats halvera arbetslösheten. Det besked vi fick i Nya Zeeland, att Roger Douglas anlitas som rådgivare av den svenska ministern, tycker jag är mycket bra. Det tyder på att ett visst förnuft kanske sprider sig också här när det gäller avregleringar och skattesänkningar.
Fru talman! Ola Karlsson väcker en viss nyfikenhet. I den bok som nyzeeländarna har dragit lärdomar av finns mycket som förskräcker. Man kanske också kan se det från motsatt håll. Vi skall faktiskt studera den där boken.
Fru talman! Jag har en fråga till socialministern. Den gäller de små akutsjukhusen. Jag och många med mig oroas över neddragningen vid och nedläggningen av ett flertal akutsjukhus i Sverige. I Hudiksvall demonstrerade 15 000 personer i lördags mot nedläggningshotet mot akutsjukvården i Hur skall vårdbehovet kunna tryggas med de stora avstånd som uppstår? Anser socialministern att det är nödvändigt med de här rationaliseringarna?

Fru talman! Trots allt beror många av neddragningarna och rationaliseringarna på statens minskade stöd till landstingen. Jag anser att frågan är befogad.

Fru talman! Som jag ser det täcker det tillskottet bara en liten del av de stora neddragningar som har gjorts under den senaste tiden. Det täcker bara en liten del av den förlust som landstingen gör genom höjningen av egenavgiften.

Fru talman! Jag har en fråga beträffande a-kassan till arbetsmarknadsminister Margareta Winberg. Har regeringen gjort någon analys av effekterna av det a-kasseförslag som Moderata samlingspartiet har lagt fram och jämfört det med det förslag som regeringen har presenterat här i riksdagen?
Fru talman! Eftersom det ursprungligen var tänkt att debatten om a-kassan skulle hållas i morgon är det klart att vi har analyserat samtliga partiers förslag. På frågan om Moderaternas förslag kan man svara att det de föreslår är ett bibehållande av 75 %. Det är alltså ingen höjning. De föreslår en kortare period med a-kassa, alltså 300 dagar. Det skulle i dagens situation innebära att 300 000 personer skulle åka ur a-kassan. Det betyder att man inte heller kan ange i vilket system de skulle hamna eller hur de skulle försörjas. Det skulle vidare betyda att 35 000 personer inte skulle komma in i a-kassan, därför att man har hårdare kvalifikationsvillkor. Man skulle spara ungefär 20 miljarder i akassesystemet och 8-9 miljarder i den övriga arbetsmarknadspolitiken. Med andra ord står Moderaterna för ett helt annat system än det a-kasseförslag som regeringen lade fram. Det är inte så konstigt, eftersom vi har olika människosyn. Det kommer tydligt till uttryck i det här förslaget.

Fru talman! Jag har en följdfråga som gäller akassan. Har arbetsmarknadsministern eventuellt tänkt sänka karensdagarna för de människor som slutar utan giltig anledning? I de här fallen är det 45 karensdagar, och det drabbar människor mycket hårt.

Fru talman! Jag har också en fråga till arbetsmarknadsministern. Regeringen föreslår i vårpropositionen s.k. resursarbeten i offentlig sektor. Det krävs att man har varit öppet arbetslös i sex månader, och ministern har redan nämnt den s.k. Kalmarmodellen. Lönen utgörs av a-kassa samt att arbetsgivaren står för mellanskillnaden upp till 90 % av dagpenningen. Vi har redan något liknande, det s.k. offentligt tillfälliga arbetet, OTA eller 55-plus. Där krävs att man skall vara 55 år också. Men lönen är i det fallet a-kassa plus 45 kr. Då kommer jag till min fråga: Får man välja vilken man skall ha av de här två åtgärderna om man är 55 år eller äldre? Vem är det som väljer, är det arbetsgivaren eller arbetstagaren? Lönen blir ju olika.
Fru talman! Det här är två helt olika åtgärder. Tanken är att man när det gäller resursarbeten skall komma överens på den enskilda arbetsplatsen om denna vikariepool, där ett antal arbetslösa skulle ingå. Det gör man från arbetsförmedlingens, arbetsgivarens och fackets sida. Det är viktigt att facket är med så att inte denna vikariepool eller dessa resursarbeten tränger undan de ordinarie arbetena. Där spelar facken en viktig roll. Detta är en sådan åtgärd som kan organiseras på vissa platser. Den andra åtgärden, 55-plus eller OTA, kommer att leva vidare parallellt med det förstnämnda systemet. Man får i den handlingsplan som varje arbetslös skall få göra upp om vilken av de här två åtgärderna som passar den enskilde. Det sker i en dialog mellan arbetsförmedlingen och den arbetslöse.
Fru talman! Jag skulle vilja rikta min fråga till statsrådet Peterson. Vi har fått alldeles färsk statistik i dag som visar att Sverige halkar ned i köpkraft om man gör en jämförelse inom EU. Vi ligger under 50-procentsnivån. Sverige har som de andra medlemsländerna enats om en rekommendation, nämligen Essenpunkterna, för att öka tillväxten och sysselsättningen. Min fråga till statsrådet är: Hur värderar regeringen den här situationen, att vi nu har halkat ned under 50-procentsnivån och att sysselsättningen är besvärande? Hamburgsområdet har den dubbla köpkraften jämfört med Sverige.
Fru talman! Det var i och för sig trevligt att få en fråga från Holger Gustafsson, men detta var en alldeles speciell fråga för finansministern.
Fru talman! Det är riktigt att Sverige har tappat i relativ position jämfört med andra länder. Det skedde framför allt under åren 1991, 1992 och 1993, när Sverige hade en negativ tillväxt, dvs. det samlade värdet av produktionen i Sverige sjönk tre år i rad. Det var det stora raset. Det var det som innebar att vi tappade väsentligt jämfört med andra länder. Det är naturligtvis en viktig uppgift för oss att få upp tillväxten, öka sysselsättningen och få ned arbetslösheten. Jag har goda förhoppningar inför framtiden, eftersom jag menar att vi har lagt en mycket god grund för detta genom den ekonomiska politik som har förts de senaste åren.
Fru talman! Enligt samma statistikkälla har vi en arbetslöshet om 10,9 % med det mått som man mäter med inom OECD och FN. Också det är över EU genomsnittet. Min fråga till finansministern är: Kan detta leda till att vi nu börjar fundera litet mer allvarligt på att sänka arbetsgivaravgifterna, vilket är en del av Essenpunkterna?
Fru talman! Det är riktigt att det används olika arbetslöshetsmått, som ger olika resultat. Det är inte självklart vilket mått som är det bästa. Vi får nog leva med olika mått också i framtiden, bl.a. därför att man inom EU har ett särskilt mått, som naturligtvis också tillämpas på Sverige. Den viktiga uppgiften, oavsett vilket mått vi använder, är naturligtvis att steg för steg nedbringa arbetslösheten, och det är det som hela den ekonomiska politiken är inriktad på. Jag menar att vi har mycket goda förutsättningar att klara detta, eftersom vi har lagt en så stark grund i svensk ekonomi, med starka statsfinanser, sjunkande räntor, ingen inflation, överskott i våra utrikes affärer och en kraftig produktivitetshöjning. Kort sagt: Vi står mycket väl rustade inför den konjunkturuppgång som nu är på väg.

Fru talman! Inga Berggren har med hänvisning till att jag aviserat en ändring av grundskolans timplan frågat mig för vilka ämnen regeringen avser att minska undervisningstiden för att ge ämnet idrott större utrymme. Jag vill först understryka betydelsen av de praktisk/estetiska ämnena för eleverna. Enligt läroplanen skall skolan "främja elevernas harmoniska utveckling. Detta skall åstadkommas genom en varierad och balanserad sammansättning av ämnen och arbetsformer". I samband med läroplansreformen gjordes förändringar i olika ämnens timtal. Framför allt var det de praktisk/estetiska ämnenas timtal som reducerades för att möjliggöra en förstärkning av de grundläggande kunskaperna, ge utrymme för ett utökat språkval och för att ge eleverna möjligheter till eget val. Den inbördes balansen mellan olika ämnen förändrades, varvid särskilt slöjd respektive idrott och hälsa kom att få en förhållandevis kraftig timtalsreduktion. Att de praktisk/estetiska ämnenas tid reducerades har enligt min mening inneburit att grundskolan riskerar att bli alltför teoretisk och abstrakt, särskilt för de elever som ser dessa ämnen som ljuspunkter i skolarbetet. Eleverna har också själva markerat sitt stora intresse för det praktisk estetiska ämnena i skolan. Breven har gällt främst slöjd respektive idrott och hälsa. Jag håller samtidigt med Inga Berggren om att undervisning i hemkunskap är viktig, inte minst för möjligheterna att som samhällsmedborgare lära sig hantera frågor om hushållsekonomin, omsorgen om miljön och vår hälsa. Jag uttryckte klart i interpellationsdebatten den 18 mars i år min syn på hemkunskapen som ett mycket viktigt ämne med stor utvecklingspotential. När det gäller de praktisk/estetiska ämnena är det min avsikt att lägga fram ett förslag som innebär ökad tid för slöjd respektive idrott och hälsa. Jag är i dag inte beredd att gå in på den konkreta utformningen.

Fru talman! Tack för svaret, Ylva Johansson! I svaret understryker statsrådet betydelsen av de praktisk/estetiska ämnena för de unga. Jag håller med om detta. Praktisk tillämpning av teoretiska kunskaper är många gånger utmärkt för inlärningen och kan ge både unga och äldre en ahaupplevelse. Skälet till min fråga är i första hand att statsrådet åberopar folkhälsoskäl för att utöka antalet timmar för idrottsämnet i grundskolan. Jag hävdar att samma motiv skulle kunna användas också för en utökning av antalet timmar för ämnet hemkunskap. Det övergripande målet för hemkunskapen är enligt kursplanen hälsa och resurshushållning. Skolan skall i sin undervisning i hemkunskap sträva efter att eleverna förstår sambandet mellan mat och hälsa. Sambandet mellan mat och hälsa är väl dokumenterat. När det gäller att förebygga hjärt och kärlsjukdomar och cancer är kunskapen om detta mycket viktig. Bästa sättet att åstadkomma attityd och beteendeförändringar är att föregå med goda exempel, helt enkelt att utföra en handling, i det här fallet att tillaga en god, spännande och näringsriktig mat. Enligt min mening skulle även ämnet hemkunskap med åberopande av folkhälsoskäl precis som idrottsämnet behöva fler timmar på grundskolans timplan. Regeringen framhåller i sin skrivelse nr 112 Utvecklingsplan för förskola, skola och vuxenutbildning om att underlätta ett förändrat arbetssätt genom att öka skolornas möjligheter och tillämpa timplanen mer flexibelt och fritt. Jag får inte resonemanget om å ena sidan en utökning av antalet timmar för idrott och slöjd, å andra sidan en mindre styrande effekt för timplanen på skolans arbete att hänga samman. För mig är detta två motstridande budskap. Hur förklarar skolministern regeringens inställning? Det hade enligt mitt sätt att resonera varit mera logiskt om en nationell utvärdering kommit först och revideringen kommit sedan. Men såvitt jag förstår har ingen egentlig utvärdering av de praktisk/estetiska ämena gjorts. Stämmer detta?
Fru talman! För att börja med den sista frågan är det så att flera av de praktiska ämnena liksom också andra ämnen i skolan har varit föremål för en omfattande genomgång inom den nationella utvärdering som Skolverket har bedrivit under ett flertal år. Resultatet av den utvärderingen är bl.a. att slöjdämnet är ett av de ämnen som allra bäst uppfyller läroplanens och kursplanernas mål. Det är också ett av de mest populära ämnena bland eleverna. Fru talman! Jag håller med Inga Berggren om att hemkunskap har en mycket viktig roll i skolan, dels för att öka kunskaperna i hälsofrågor, dels för att öka elevernas förutsättningar att i sitt privatliv och i sin roll som samhällsmedborgare kunna göra väl avvägda beslut. Behovet av kunskaper för att de skall kunna göra dessa väl avvägda beslut i sitt privatliv och som samhällsmedborgare ökar hela tiden i takt med att också valmöjligheterna och kunskaperna om effekterna av olika beslut ökar. Jag delar alltså uppfattningen att hemkunskap har en viktig roll. Hemkunskap är också ett av det ämnen som faktiskt fick en liten utökning i sitt timtal när den nya läroplanen lades fast, t.ex. till skillnad från ämnet idrott och hälsa, som fick en väsentlig reducering av sitt timantal. Min avsikt är dels att utöka den tid som av staten rekommenderas när det gäller slöjd samt idrott och hälsa, samtidigt som jag tycker att det är väsentligt att påbörja en utveckling där timplanen får en allt mindre styrande roll i skolan och där vi ökar flexibiliteten för den lokala skolan. Det kan ske på flera olika sätt, och det är en av de frågor som finns med i den beredning av ärendet som nu sker inom Utbildningsdepartementet. En möjlig väg att gå är t.ex. att utöka utrymmet för skolans val i timplanen. Men ärendet bereds för närvarande i Utbildningsdepartementet. Det kommer att bli en remissomgång innan det är dags för regeringen att ta ställning och presentera ett förslag för riksdagen, så jag räknar med att frågan kommer att bli väl diskuterad innan det är dags för avgörande.
Fru talman! Då tar jag tillfället i akt att tillföra en del synpunkter under beredningens gång. När det gäller den nationella utvärderingen har man vad jag förstår ännu inte hunnit utvärdera Läroplan 94, utan det är den äldre Lgr 80 som man har utvärderat. Jag tycker därför att det finns en litet haltande inställning här. Det hade varit väsentligt att först utvärdera Läroplan 94 och sedan göra en revidering om man ansåg att det behövdes en sådan. Jag vill i den här diskussionen konstatera att hemkunskap är skolans minsta ämne tidsmässigt. Hemkunskap har 118 timmar, idrott 460 timmar och slöjd 282 timmar totalt under grundskoletiden. Hemkunskapen är uppbyggd så att det finns en uttalad koppling mellan teori och praktik som i sig ger goda förutsättningar för problemlösning och ett kritiskt granskande förhållningssätt till handlingar och vanor i vardagslivet, och det tycker jag är väl värt att ta fasta på. För att eleverna skall få den kunskap som tidigare gick i arv mellan generationerna skulle en utökning av hemkunskapsämnet ge en större möjlighet att lära genom praktisk tillämpning. I dag är det ju inte helt ovanligt att familjer av skilda skäl slutat laga mat och äta tillsammans åtminstone under veckorna. Som jag ser det berövas de unga en hel del av sitt kulturarv. Många barn och ungdomar får inte i dag lära sig hur riktig mat skall smaka. Det är viktigt att också matkulturen får leva kvar. Bristen på matkunskap urholkar både matkultur och folkhälsa. Jag vill fortsätta diskussionen med att fundera och diskutera kring begreppet hälsa. WHO definierar hälsa som högsta möjliga välbefinnande för den enskilda individen fysiskt, psykiskt och socialt. Och begreppet hälsa inom hemkunskapen står för att eleven skall få förutsättningar för att må bra och fungera väl. Visst är det så att när vi, skolministern, jag och alla andra, känner välbefinnande har vi en god hälsa och känner oss friska och på alerten. För att uppnå det behöver vi kunskaper om att det är viktigt att både äta rätt och gott och röra på oss. Det är inte enbart fysisk aktivitet som har betydelse för folkhälsan, utan det finns väl belagt i olika undersökningar att kostens och matens betydelse är väl så viktig. Vi kan alltså göra väldigt mycket själva för att förebygga hjärt och kärlsjukdomar och t.ex. välja rätt mat. Övervikt och diabetes, som är en av vår tids folksjukdomar, kan vi sätta stopp för genom att både äta rätt och motionera. Jag tar dessa exempel dels för att belysa nödvändigheten av att ordentligt definiera begreppet folkhälsa, dels för att motivet "folkhälsoskäl" också kan användas för en utökning av antalet timmar för hemkunskapen. Instämmer skolministern i detta?
Fru talman! Inga Berggren presenterar sitt inlägg som ett ord på vägen i det beredningsarbete som pågår inom Utbildningsdepartementet, och jag väljer att tolka det så. Jag håller med i stort om det Inga Berggren säger om hemkunskapsämnets betydelse och utvecklingspotential. Vi hade för en dryg månad sedan en interpellationsdebatt här i riksdagen om hemkunskapsämnet, och jag tänker inte upprepa vad jag sade där. Men jag delar uppfattningen att hemkunskap är ett centralt ämne i skolan. Samtidigt måste vi komma ihåg att det inte bara är hur många timmar som avsätts i timplanen som avgör vilken roll ett ämne spelar i skolans helhet. Olika ämnen samspelar till en helhet på olika sätt i skolan. Alla de ämnen som är viktiga i skolan bedöms inte så att de viktiga ämnena alltid kan få en utökning av timplanen. Tyvärr finns det inte utrymme för det. Det skall inte ses som en värdering av olika ämnens vikt gentemot varandra. För hälsoaspekter är det självklart inte alls bara fysisk aktivitet som har betydelse. Kost har en otroligt stor betydelse för hälsan. Det är också därför ämnet idrott och hälsa har breddats till sitt innehåll i den nya läroplanen och den nya kursplanen. Det kan självklart ändå inte ersätta hemkunskapsämnet. Jag delar, som svar på den sista frågan, uppfattningen att det kan finnas många goda skäl för att utöka flera av ämnena i skolan, också hemkunskapen, men det finns inte utrymme att göra utökningar av skolans timplan på det viset.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
I den diskussionen kan man ju faktiskt fundera över hur statsrådet har funderat kring att samtidigt föreslå att idrott och slöjd skulle få ett utökat antal timmar. Någon fingervisning om hur detta skulle ske fick jag i det första svaret. Men det viktiga är ju just att vi ser helheten och att vi får balansen. Där är det inte minst viktigt att det är elevens eget val som får utrymme, så att vi får en större flexibilitet. Det är viktigt att understryka det. Det är också mycket viktigt att vi får en bättre analys än att bara tala om en kraftig timreduktion just för idrott och slöjd som skäl för att utöka dessa ämnen. Det behövs en ordentlig utvärdering, menar jag, och därefter en eventuell revidering.
Fru talman! Jag tycker att det är viktigt att vi får en större flexibilitet i skolorna och en mindre tidsstyrning. Det kan ske på olika sätt: dels genom förändringar i timplanen som medger fler lokala beslut, dels genom andra förändringar i skolan som behöver ske. Däremot menar jag att det inte är självklart att flexibiliteten skall utökas utifrån det läge som just i dag råder i timplanen. Jag anser att det finns en risk för att balansen mellan de teoretiska och de mer praktisk-estetiska delarna av skolan har rubbats vilket har missgynnat de praktisk-estetiska ämnena, och jag tycker att den andelen av skolans arbete behöver stärkas för att ge en tillräckligt bra helhet. Vi skall också komma ihåg att ämnet idrott och hälsa är litet speciellt i den meningen att det är ett av de få ämnen som man över huvud taget inte kan koncentrationsläsa utan som behöver förekomma under varje läsår i skolan på ett sätt som kanske inte är giltigt för andra ämnen.

Fru talman! När jag nu tackar socialministern för svaret kan vi konstatera att jag gör det i en situation med hög arbetslöshet, missbruksproblem, barn som far illa, vuxna som oroar sig för sig själva, för sin nutid och framför allt för sin framtid. Det skall också sägas att många goda insatser görs från de offentliga instanserna, men det finns också goda komplement på enskilt initiativ. Ett sådant värdefullt komplement har LP-stiftelsen under lång tid varit. Socialministern delar min uppfattning om att LP stiftelsen gör "ett beundransvärt arbete för att hjälpa människor med missbruksproblem". I det avseendet är vi helt ense. Men när statsrådet gör det till en fråga om enbart lägre efterfrågan och penningproblem är det att hantera frågan alltför ytligt. Att efterfrågan sjunker beror ju inte på att behovet har minskat. Tvärtom är det närmast i växande. Det är i stället de svaga kommunala ekonomierna som gör att man inte köper tjänster utifrån. Därför kan inte frågan reduceras till ett teknisk-ekonomiskt spörsmål. Dessutom finns det anledning för statsmakten att känna ett särskilt ansvar därför att det offentliga samhället inte har känt det ansvaret i en svår situation som lett fram till missbruk och misär. Det finns anledning för oss, både regering och riksdag, att ta ett större ansvar för att bromsa de krafter som enbart vill sko sig på medborgarnas och missbrukarnas bekostnad. Jag tycker att den alltför slappa hanteringen av alkoholpolitiken och andra drogfrågor av stat och kommun kräver både eftertanke och en förändring. I den situationen behövs alla de krafter som är beredda att engagera sig och gå in i en sådan här verksamhet. Man behöver både uppmuntran och samhällets stöd. Det känns tungt att den som först rusar fram och sätter en sådan här verksamhet på obestånd är staten själv genom att, som i detta fall, driva in oreglerade skatteskulder. Dessutom är det ekonomiskt tveksamt då de lönegarantier som nu skall utlösas kommer, om man inte hittar positiva lösningar, att kosta staten många gånger mer. Nu säger statsrådet att regeringen inte disponerar några tillgängliga medel för den här typen av problem. Jag skall hålla statsrådet räkning för att hon inte nonchalerar problemen som sådana. Men undanflykten att man inte disponerar några medel håller egentligen inte. Vad det handlar om är vilket engagemang staten ägnar och vilken betydelse staten tillmäter en sådan här verksamhet. Exemplen är många då staten gått in för att hjälpa och rädda - ingen skugga över sådana utryckningar. Men mitt påstående är att regeringen inte tillräckligt har prioriterat den här verksamheten, som framgångsrikt bedrivits och som det finns ett skriande behov av ute i samhället. Kommer socialministern att engagera sig för att man i beredningen i regeringen och Finansdepartementet ger de sociala motiv som måste vägas in då man går in och bedömer en verksamhet som känns mer angelägen än någonsin tidigare?

Fru talman! I likhet med Elver Jonsson efterlyser jag ett större engagemang från Socialdepartementet när det gäller LP-stiftelsen. LP-stiftelsen startade 1959 och kom 1960 i gång med ett omfattande arbete bland alkohol och narkotikamissbrukare. I dag bedriver stiftelsen ett omfattande arbete för socialt utslagna människor på ca 50 platser i landet. På 45 orter bedriver stiftelsen kontaktverksamhet för missbrukare och hemlösa. Fru talman! Det kan tveklöst konstateras att LP stiftelsens verksamhet i Sverige i flera avseenden är unik. Det finns inte något annat exempel på en ideell social verksamhet av motsvarande omfattning. Även de resultat som uppnåtts i form av rehabiliterade människor står av allt att döma i särklass. Utvärderingar ger vid handen att LP-stiftelsens arbete bland missbrukare har varit mer framgångsrikt än andra vårdalternativ. Därtill är två tredjedelar av de i dag 320 anställda personerna f.d. missbrukare som genom att först ha blivit rehabiliterade sedan fått en plats på arbetsmarknaden. Bara detta är unikt. Antalet missbrukare är stort i lågkonjunkturens spår, och antalet uteliggare och socialt nedgångna människor ökar. Bristen på pengar i kommunerna har enligt uppgifter lett till att vissa kommuner visar mindre benägenhet att remittera missbrukare till vårdhem. Låt mig peka på en sak. När nu kommunerna inte har råd att sända lika många till LP-stiftelsen har stiftelsen aldrig vägrat att ta emot någon person som vill ha hjälp, även om kommunen inte betalar utan man har sagt att alla är välkomna. Alla som vill ha hjälp av stiftelsen skall stiftelsen ställa upp för trots att ingen betalar. Däri ligger en del av förklaringen till de underskott som uppstått. Under stiftelsens existens har ca 350 miljoner samlats in som frivilliga gåvor. Vid en extra insamling före påsk fick man in ca 6 miljoner för att hjälpa upp stiftelsen. Det har varit olika propåer om att statsmakterna borde ställa upp. Vi har motionerat från fem olika partier om att staten borde gå in mer. Det har gjorts försök till uppvaktningar i socialutskottet. Det har försökts att ta ett initiativ i socialutskottet, men det har tyvärr röstats ned. Under föregående år har samtal förts med både Göran Persson och Erik Åsbrink. Det är beklagligt att vi från statens och regeringens sida inte har kunnat visa mer uppskattning för verksamheten. LP-stiftelsens framgångar får nu vara förebild i omvärlden. I Ungern, Bulgarien, Rumänien, Portugal, Estland, Finland och Norge har man tagit efter och jobbar efter det sätt som LP-stiftelsen har lyckats så fint med. I Norge går staten in med 20 miljoner i år. Man har under de senaste tio åren gått in med ungefär 80 miljoner från statsbudgeten i Norge. Jag skulle önska att Socialdepartementet och statsrådet åkte till Oslo och besökte både LP-stiftelsens motsvarighet och social och finansdepartementen och såg hur de arbetar för att backa upp ett så här stort och värdefullt arbete. Jag vill i likhet med Elver Jonsson efterlysa större engagemang från socialministern.
Fru talman! För några år sedan talades det mycket om de glömda barnen. Det var barn till alkoholiserade föräldrar som inte fick den uppmärksamhet och det stöd som de behövde därför att de inte hade föräldrar som klarade av situationen. I dag borde vi mer tala om de glömda människorna. Av socialministerns svar kan vi tydligt notera att vad som hänt är att vi glömt bort människor som sitter fast i ett alkohol eller drogmissbruk. Svaret är nämligen att efterfrågan på platser har minskat. Det skulle i sin tur vara anledningen till att regeringen tycker att skatteskulden kanske är viktigare för staten än den verksamhet som bedrivs för de människor som skulle behöva stöd och hjälp i ett rehabiliteringshem. Det är inte så att antalet missbrukare har minskat, utan de har blivit mer och mer glömda. Av ekonomiska skäl prioriteras inte den gruppen därför att den gruppen inte orkar slåss för sina rättigheter och möjligheter och snarare går djupare ned i ett missbruk. I kommun efter kommun har man faktiskt minskat på missbrukssidan därför att man tyckt att man inte har råd med det när man måste spara och missbrukargruppen kanske är tystare än andra. Jag tycker att socialministerns svar också visar att man från regeringens sida tycker att den här gruppen kan man fortsätta att spara på. Det är vad man reellt gör när man tvingar LP-stiftelsen att lägga ned sin verksamhet eller gå i konkurs. Jag skulle önska att vi hade fått se ett mera engagerat svar från socialministern i sakfrågan. På många områden jobbas det intensivt med att försöka minska drogmissbruk osv. Här finns en verksamhet som trots allt har fungerat och gett människor nytt hopp och nya möjligheter. I svaret sägs att det inte finns några tillgängliga medel för denna typ av problem. Detta är ganska tragiskt att behöva läsa. Det finns bankakuter, fallskärmar och ökat partistöd. På en mängd områden finns det faktiskt pengar som kan plockas fram när det uppstår problem. Fortfarande finns det ett företagarstöd som enligt företagarna själva egentligen inte skulle behövas därför att företagen går så bra.

Fru talman! Jag uppskattar socialministerns nyanserade ton och att hon slår fast att vi är överens om en grundinställning. Det inger förhoppningar om att det hela ändå skall komma till ett lyckosamt slut. Frågan är inte helt enkel. Den har flera dimensioner. Statsrådet sade att det egentligen handlar om två frågor. Ändå hänger de väldigt mycket ihop. Jag vill återigen upprepa att det som känns angeläget och det som vi vill göra, det gör vi. Vad det i hög grad handlar om är om det finns ett engagemang från Socialdepartement som är så starkt att det ger resultat också i Finansdepartementet. Jag vill påstå att känslorna för dessa insatser kanske inte är lika starka där, eftersom man inte har den referensramen och den erfarenheten som socialministern har. Därför är det viktigt att just statsrådet följer den här frågan. Vare sig riksdagen eller regeringen kan med gott samvete skjuta den här frågan ifrån sig med hänvisning till enbart den finansiella och fiskala situationen. Jag tror att man behöver göra en gradskillnad när det gäller insatser. Här handlar det om att rädda viktiga mänskliga värden. Jag tycker mig se att det alltför ofta är människor på det som vi kallar för samhällets botten som raskast råkar illa ut. De röststarka har företrädare och förespråkare. När vi alla av och till ger vårt verbala stöd innebär det också en praktisk förpliktelse. Jag var tillsammans med förre statsministern Ingvar Carlsson och höll uppmuntrande hyllningstal vid ett jubileumsarrangemang som berörde LP-stiftelsen. Ingvar Carlsson talade engagerat om behovet av sådan verksamhet som LP-stiftelsen står för, och det instämde jag i. Min slutsats blev att vi som politiker inte får begränsa oss till högstämda hyllningstal och sedan oengagerat bli tysta. Det är därför som jag har tagit till orda i den här debatten. Här gäller det människovärden som måste räddas. Sedan sade statsrådet att man nu söker alternativ och försöker att - som det uttrycktes - anpassa kostymen. Det är nog viktigt att göra det. Jag har tidigare hört inlägg från socialministern om att man eftersträvar en långsiktig lösning, och det är också väsentligt. Men det är en sak som vi ändå måste hålla i minne när det talas om att det har utbetalats projektpengar under åren etc. : Det är i förhållande till verksamheten oerhört små belopp i jämförelse med hur vi stöder andra verksamheter. Ingen skugga över andra aktiviteter, men jag tror att vi behöver en bättre proportionalitet när det gäller vad vi kan få ut av ett sådant här arbete. Därför är det så angeläget att det leder till en lycklig lösning.
Fru talman! Allra först: LP-stiftelsen har minskat sin verksamhetsvolym och man har minskat sin personal och gjort försök till anpassning. I förhållande till andra organisationer typ länkrörelsen har statsmakterna genom åren gett mindre bidrag till LP stiftelsen än till länkrörelsen. Jag har ingenting emot att länkrörelsen har fått större bidrag, men med tanke på det arbete som LP-stiftelsen har bedrivit och det resultat som har uppnåtts borde man från staten ha kunnat ställa upp mer. När det gäller tidigare socialministrar har Gertrud Sigurdsen och Karin Söder gjort stora insatser för att hjälpa LP-stiftelsen, inte minst när Hällnäshemmet kunde förvärvas och när man startade den verksamheten som har varit oerhört framgångsrik. Det är viktigt att man nu ser till att så mycket som möjligt av LP-stiftelsens värdefulla arbete och sätt att hjälpa människor kan fortsätta, men då måste också staten ta sitt ansvar. Då är det viktigt att regeringen och socialministern tar initiativ för att försöka se till att detta arbete kan backas upp av regeringen. Titta gärna återigen på hur man i Norge uppskattar arbetet och direkt från statsbudgeten går in och stöder arbetet, därför att man har konstaterat att det hjälper så många utslagna människor att bli rehabiliterade och att man på det sättet minskar de totala kostnaderna för nationen.
Fru talman! Socialministern tyckte tydligen att min ton var i högsta laget. Men i sak bemötte hon det jag sade inte utifrån att det skulle vara fel utan snarare utifrån att det var rätt, nämligen att regeringen nu måste se över vad som händer med missbrukarna så att de inte hamnar i kläm. Det var precis det jag påpekade, nämligen att det är den grupp som i dag har hamnat i kläm, bl.a. i de kommunala besparingarna, vilket i sin tur förorsakar att de här hemmen har svårare att få sin ekonomi att gå runt. Men det är inte så att missbrukarna inte skulle behöva plats på de här hemmen. Just gruppen missbrukare har i dag ingen röst. De orkar inte själva slåss, utan de tar hellre till flaskan eller sina droger. Jag tycker att det är vår skyldighet att ta till höga toner för deras skull, därför att de är också människor och behövs i samhället, och de behöver få en chans att komma tillbaka. Jag fick tyvärr inte något som helst svar på frågan vad som skulle hända om rekonstruktionen inte fungerar som socialministern önskar, utan det blir så att den här verksamheten slås ut, och vad det skulle innebära i kostnader för samhället. Det finns också den aspekten att den här verksamheten har visat solidaritet i så stor utsträckning att man har tagit emot missbrukare utan att kunna få pengar för dem via kommuner eller staten. Jag tycker då att samhället har ett ansvar för de människor som behöver den här rehabiliteringen. Jag tycker inte att det här svaret är tillräckligt, men jag hoppas verkligen att socialministern följer upp och jobbar vidare med frågan, utifrån att den här gruppens situation verkligen behöver beaktas i dag. Vi möter tyvärr fler och fler ute på gatan som borde få vara på rehabiliteringshem.

Fru talman! Jag är tacksam för deklarationerna från socialministern, dels att hon slår fast att det är viktigt med en bra missbrukarvård, dels hennes klara bekännelse till det ideella arbetets betydelse. Jag hoppas också att den uppgörelsen skall kunna leda till ett gott resultat. På en punkt är jag inte helt överens med socialministern, och det är att staten skulle ha gjort tillräckligt, som jag uppfattade statsrådet. Jag tycker att staten skulle sätta fram fötterna och ta ett tag till. I interpellationssvarets avslutning står det att LP stiftelsen med berörda fordringsägare i konstruktiv anda skulle lösa det här. Vi får sätta våra förhoppningar till det. Jag tror att det finns en sådan konstruktiv anda. Möjligen har jag tvivlat på hur stark den har varit i regeringen, enkannerligen Finansdepartementet, men jag ser socialministern som en garant för en god lösning, som säkrar fortsättningen på ett angeläget människovårdande arbete. Det känns förpliktande för mig som parlamentariker att skicka med det som en uppmaning till regeringen. Sedan skall jag säga till socialministern att vi uppskattar att hon så energiskt jobbar också med det förebyggande, därför att det hänger ihop. Om vi skall minska behovet av missbrukarvård behövs det insatser i det förebyggande arbetet. Det är därför som jag sätter hopp till att socialministern nu följer frågan. Jag tror att den högste ansvarige för landets sociala välbefinnande har helt andra möjligheter att göra en korrekt och schyst bedömning av behovet. På den punkten sätter jag större tillit till socialministern och hennes departement, att de har större insikt, än till dem som mera ensidigt ägnar sig åt finansiella och mer krassa verksamheter.

Fru talman! Kerstin Warnerbring har frågat mig vilka kostnader som kan åsamkas statskassan om Bakgrunden till frågan är ett förslag till avtal som har tagits fram mellan staten och företrädare för Malmöregionen om hur citytunnelprojektet kan finansieras och byggas. Malmö via två nya stationer i staden till Öresundsförbindelsen. Dessutom ingår i projektet att bygga förbindelsespår från tunneldelen till Trelleborgs och Avtalet har tagits fram på regeringens initiativ efter en avsiktsförklaring som slöts i oktober 1996. Det är regeringens avsikt att senare under maj återkomma till riksdagen med de delar av finansieringslösningen som kräver riksdagens bemyndigande. Avtalet om finansiering och genomförande av citytunnelprojektet är uppbyggt så att de parter som kan dra nytta av projektet också finansierar, bygger och har driftsansvar för de delar som ger nyttan. Denna utgångspunkt har varit framgångsrik eftersom projektet ger olika mervärden, för den nationella godstågstrafiken, för kollektivtrafiken över sundet och för den regionala kollektivtrafiken. Det är mot denna bakgrund regionen, dvs. Malmö kommun och Kommunalförbundet för Malmöhus läns kollektivtrafik, själv har tagit på sig att ansvara för byggnationen av de två nya stationerna och förbindelsespåren från Citytunneln mot Ystads och Trelleborgsbanorna, till en kostnad på 1 miljard kronor. SJ har i gengäld tagit ansvar för ombyggnaden av En del i citytunnelprojektet som regeringen anser att staten via Banverket direkt bör ansvara för är spåranläggningarna, exklusive förbindelsespåren till Ystad och Trelleborg. Kostnaden för investeringarna i denna del är beräknad till 1,3 miljarder kronor och finansieras med ordinarie anslagsmedel. Själva tunneldelen, inklusive annat undermarksbyggande, utgör cirka hälften av kostnaden för citytunnelprojektet. Finansieringen av tunneldelen delas i det föreslagna avtalet mellan Banverket, dvs. staten, och de regionala parterna så att Banverket svarar för 44,2 % eller ca 1,1 miljarder kronor och regionen för resten. I den beräknade kostnaden ingår visst påslag för eventuella oförutsedda händelser. Om jag får summera statens eller Banverkets åtagande i citytunnelprojektet blir det således 1,3 miljarder kronor för spåranläggningar och 1,1 miljarder kronor för bygget av tunneln, dvs. totalt 2,4 miljarder kronor. Den kostnad som regeringen anser att staten bör ta på sig i projektet bör jämföras med Banverkets investeringsram för stomjärnvägar de kommande tio åren som är 36 miljarder kronor. Jag anser således att Banverkets risk är rimlig. Hur kommer då SVEDAB in i frågeställningen? SVEDAB är hälftenägare av Öresundskonsortiet och skall bygga de svenska anslutningarna för en del av de medel som flyter in genom trafikavgifterna på kusttill-kust-förbindelsen. Det finns i dag förutsättningar för att detta intäktsflöde skall räcka till mer än de anläggningar som planerades då avtalet med Danmark tecknades. Närmare redovisning i frågan kommer att framgå av regeringens proposition. Det är naturligtvis riksdagen som avgör hur dessa intäkter skall disponeras och om en del av dem skall användas till Citytunneln. Regeringen anser att upp till drygt 1,7 miljarder kronor av ett sådant framtida intäktsflöde från Öresundsförbindelsen bör användas till att subventionera tunneldelen i citytunnelprojektet. Kommer inte Öresundsförbindelsen att ge detta överskott är betalningansvaret statens och de regionala parternas, enligt vad jag tidigare anfört. I det föreslagna avtalet förutsätts att ett lån tas upp på drygt 1,7 miljarder kronor för att förskottera det förväntade överskottet från SVEDAB. Banverket och de regionala parterna står som låntagare. SVEDAB:s roll är att förmedla lånet och skriva ned det med ett belopp motsvarande eventuellt överskott av intäktsflödet från broavgifterna. I den mån sådant överskott inte uppkommer skall låntagarna själva amortera lånet. Den statliga andelen av lånet är satt till 580 Genom denna konstruktion kan, i bästa fall, statens anslagsbelastning för citytunnelprojektet bli 580 miljoner kronor lägre än vad som redovisats ovan och stanna vid ca 1,8 miljarder. För att det lån som SVEDAB tar skall få en rimlig ränta är det lämpligt att staten gör ett garantiåtagande. Så är finansieringen av Öresundsbroprojektet också uppbyggd. Kerstin Warnerbring frågar vad som händer staten om SVEDAB inte klarar de ekonomiska åtagandena enligt det föreslagna avtalet, dvs. om bolaget inte ger något överskott. Statens anslagsbelastning för citytunnelprojektet kommer, som jag redovisat, i detta fall att på sikt öka med 580 miljoner kronor till 2,4 miljarder kronor. Därutöver tillkommer en kapitalkostnad. Något garantiåtagande från staten kommer inte att utlösas.
Fru talman! Jag tackar kommunikationsministern för svaret. Det tycks mig dock som om kommunikationsministern tar litet lätt på frågan om statens finansiering av Citytunneln. Även 2,4 av Banverkets 36 miljarder är väldigt stora pengar som tas från andra angelägna investeringar, främst det yttre godsspåret som hade kunnat göra livet drägligare för 15 000 människor i Malmö. Nu satsas de i stället på ett högriskprojekt som många är mycket tveksamma till. Citytunneln påstås vara en nödvändig del i broprojektet, men har ju lagts till i efterhand. Bara detta borde ju vara helt oacceptabelt. Med salamimetoden har man fattat ett beslut i taget och på så sätt genomdrivit en trafiklösning som är allt annat än miljövänlig och kostnadseffektiv. Dessutom ger den, trots enorma kostnader, inte en tillfredsställande trafiklösning i en av Sveriges mest miljöbelastade regioner. I den spårvagnsutredning som gjordes i Malmö för några år sedan slogs fast att en citytunnel bara skulle få perifer betydelse för persontransporterna i Malmö. Kostnaden för tunneln låser för lång tid framåt upp både regionens och statens pengar till infrastruktursatsningar som så väl behövs för att lösa trafikkaoset i Malmöregionen på ett långsiktigt, hållbart och miljövänligt sätt. Det finns ju också flera instanser som har ifrågasatt Citytunnelns samhällsekonomiska nytta. Redan i Bengt Dennis första utredning slogs fast att tunneln inte går att bygga på egna meriter. I KOMKOM:s förslag på tillkommande satsningar i stomjärnvägsnätet föreslås för Skånes del godsåtgärder för 1,7 miljarder. KOMKOM tillägger: Tillräcklig lönsamhet har inte kunnat beräknas för Citytunneln i Malmö, som därför inte ingår i förslaget. Banverkets avgående generaldirektör liksom också Banverkets experter betecknar tunnelprojektet som osäkert, äventyrligt och kostsamt. SVEDAB:s VD har gått till skarp attack mot, vad han kallar, de önskedrömmar som har styrt planeringen av tunnelprojektet, som han betecknar som ett högriskprojekt byggtekniskt, finansiellt och trafikmässigt. Det är förvånansvärt att kommunikationsministern inte har tagit några intryck av all den kritik som finns, framför allt när det gäller kostnad och finansiering. Jag måste nu få fråga kommunikationsministern: Hur kan hon så tvärsäkert påstå, med den finansieringslösning som man nu valt, att något garantiåtagande från staten inte kommer att utlösas? Om det är så tvärsäkert, varför behövs över huvud taget statens garantiåtagande? Då kan vi kanske ha i minnet att det i såväl Veckans Affärer som i en radiointervju med diverse representanter från Malmö och med den kommunikationsminister som skrev under broavtalet med Malmö har framkommit att om Citytunneln hade funnits med när broprojektet presenterades i början, hade aldrig broprojektet blivit godkänt i riksdagen.

Fru talman! Jag kan dela Kerstin Warnerbrings uppfattning att salamimetoden kanske inte är den bästa.

Det betyder att spårtrafiken ökar i konkurrenskraft i förhållande till biltrafiken. Det är ett skäl. Det andra skälet är att Citytunneln avlastar Kontinentalbanan, vilket gör att det blir bättre miljö men också betydligt förbättrade förutsättningar för den internationella godstrafiken på tåg via Trelleborg. Det tredje skälet är att Citytunneln stärker kollektivtrafiken i hela Skåne, främst genom att Malmö inte längre blir en ändhållplats. Sammantaget gör dessa tre skäl att Citytunneln blir det bästa alternativet. Sedan kan man säga att man i stället kunde ha valt att bygga ett spår runt Malmö. Det har nu i efterhand diskuterats anledningen till att vi inte bestämde oss för det. Låt mig då förklara varför jag tycker att det är ett sämre alternativ. Ett sådant spår skulle nämligen inte ge några regionala mervärden till kollektivtrafiken. Det skulle inte gynna hela Skåneregionen. Det skulle heller inte gynna persontågtrafiken över sundet, vilket är oerhört viktigt eftersom vi vill att hela regionen Skåne-Sjelland skall bli en gemensam arbetsmarknad. Då är det viktigt att kunna pendla med tåg och att inte vara tvungen att köra bil. Vidare skulle det innebära att man tvingades att göra ganska stora investeringar i Malmö godsbangård. Dessutom skulle det innebära en riksbangård syd, var den nu skulle ligga någonstans, som inte minst skulle vara nödvändig för att inte Burlövs kommun skulle få sin miljö förstörd. En sådan godsbangård skulle inte innebära några regionala mervärden, utan den skulle till alla delar belasta statsbudgeten. Så i dagsläget är detta ett betydligt sämre alternativ än att bygga Citytunneln. Så frågar slutligen Kerstin Warnerbring varför staten skall lämna garantier om jag nu är så säker på att det är ett bra projekt. Det är alltid bra med statliga garantier, därför att de betyder att man kan låna till billigare ränta. Man kan också öka riskvilligheten, eftersom det är ett samhällsnyttigt projekt. Det är de generella skäl som vi har när vi lägger ut statliga garantier på samhällsnyttiga projekt. Det är ingenting konstigt. Det blir billigare att låna. Det trodde jag att vi hade en gemensam uppfattning om.
Fru talman! Vi har nu hört ett flertal olika skäl till varför det är så oerhört nödvändigt att Citytunneln byggs. Jag har vid flera andra tillfällen här i kammaren tagit upp vart och ett av alla de skäl som kommunikationsministern nu nämner och påtalat varför dessa skäl över huvud taget inte är giltiga. Det tänker jag inte göra just nu, eftersom tiden är väldigt knapp. Eftersom det har funnits så starka skäl för att bygga Citytunneln tycker jag att det absolut minsta anständighetskrav man kan ställa är att den skulle ha funnits med när broprojektet redovisades för flera år sedan för beslut i denna riksdag. Det vill jag ånyo understryka. Jag tycker att hanterandet är oerhört felaktigt i en demokratisk församling. Jag har fått svar på frågan om varför en statlig garanti är bra, men jag har fortfarande inte fått svar på frågan varför kommunikationsministern så tvärsäkert kan säga att den inte kommer att utlösas. Någonting mer osäkert som finansieringskälla än bilavgifterna på bron för högriskprojekt som bro och citytunnel kan i alla fall inte jag tänka mig. Nu påstås det att bron framför allt skall vara ett medel att uppmuntra järnvägstrafik framför biltrafik. I verkligheten hanteras ju projektet precis tvärtom. Biltrafiken måste på alla sätt uppmuntras, för hur skall annars bilavgifterna räcka dels till bron, som redan har visat sig bli dyrare än beräknat, dels till det högriskprojekt som Citytunneln är? Jag måste ovanpå den förra frågan också få ställa frågan hur kommunikationsministern så tvärsäkert kan uttala sig om att det i dag finns förutsättningar för att trafikavgifterna från bron skall räcka till mer än de anläggningar som planerades då avtalet med Danmark tecknades. Jag vill ställa ytterligare en fråga angående statens garantiåtaganden. Kommunikationsministern har i svaret inte nämnt någonting om någon garantiavgift. Anser inte kommunikationsministern att en sådan bör tas ut? Om inte: Varför bör en sådan inte tas ut? Varför finns det ingenting om garantiavgift i avtalet, så som det gör i avtalet med Danmark? Där har man talat om att man har kommit överens om att någon sådan garantiavgift inte skall tas ut. Citytunneln är trots allt ett helt annat projekt. Det berör bara Sverige. Jag skulle vilja veta om den frågan är diskuterad. Apropå det vill jag påminna om att det i vårbudgeten förra året konstaterades att staten från 1997 skulle kunna få in 150 miljoner i garantiavgifter. Är inte Citytunneln ett projekt där man borde se till att man fick in en sådan avgift?
Fru talman! Som jag sade i mitt tidigare inlägg kan jag dela Kerstin Warnerbrings uppfattning när det gäller att Citytunneln kommer först nu, men det är inget skäl till att inte åstadkomma ett bra projekt nu. Det finns dock en fördel med att komma med detta projekt något senare än själva brobygget. Det kommer att innebära att vi får en något lugnare utveckling på arbetsmarknaden. Risken för överhettning på byggarbetsmarknaden i denna region kanske blir något mindre. Annars delar jag den uppfattning som Kerstin Warnerbring har. Tunneln borde ha varit med från början. Det fanns säkert rutiga och randiga skäl till att den inte var det, men jag känner mig inte på något sätt förpliktad att säga att det inte finns någon anledning att rätta till det eftersom det var tokigt från början. Jag tycker tvärtom att det är viktigt att vi har en så pass handlingskraftig regering så att vi kan göra detta. När det gäller de statliga garantiåtagandena kan jag säga att alla investeringar naturligtvis innebär ett visst risktagande. Det innebär ju också att vi tror på att det skapas ett mervärde. Jag är alldeles övertygad om - tvärsäker, som Kerstin Warnerbring uttrycker det - att broförbindelsen kommer att ge ett överskott. Det är en uppfattning som inte bara jag har. På den danska sidan har man redan planerat investeringar för mer än dubbelt så mycket som vi har låst upp oss för på den svenska sidan. Det är inte bara i Kommunikationsdepartementet i Sverige som uppfattningen att det kommer att gå ihop finns. Skulle det inte göra det finns det - detta kommer att redovisas mycket noggrant - både hängslen och livrem. Vi minimerar risken för den svenska staten och för regionen, som delar på ansvaret om vinst inte skulle uppkomma. Det gäller både Banverket och Skåneregionen. På det sättet finns det alla möjligheter att känna sig trygg. Sedan har vi olika uppfattningar om huruvida det över huvud taget är bra med bro och broförbindelser. Det är det som skiljer oss åt. Min uppfattning är att bron och bra landförbindelser till bron kommer att ge ett utmärkt mervärde för hela Skåne och Sjællandsregionen. I den vidgade arbetsmarknad som detta innebär är bra spårförbindelser för att göra pendeltågstrafiken så bekväm och tillförlitlig som möjligt av mycket stor vikt.
Fru talman! Det är alldeles uppenbart att regeringen måste sitta inne med någon slags hemlighet om hur man skall få till stånd så oerhört mycket biltrafik på denna bro. Vi är många som inte kan förstå hur det skall gå till att få ihop ens de 12 miljarder i 1991 års penningvärde som man räknade med. De 12 miljarderna har blivit oerhört många fler sedan dess. Även landanslutningarna på svenska sidan har blivit dyrare. SVEDAB tog så sent som i går ett styrelsebeslut på att man måste öka sina lån, utöver de lån som man skall teckna för Citytunneln. De räcker inte till på grund av att man redan har gått över ramarna. Jag har inte fått något svar av kommunikationsministern vad gäller kreditgarantiavgift. Det skulle jag gärna vilja ha. Jag tycker att det är en ganska väsentlig fråga i detta sammanhang. Jag tycker att det är litet märkligt att kommunikationsministern så totalt har gått förbi Banverkets oro för finansieringen. Hur skall man göra om, eller rättare sagt när, projektet blir dyrare än man beräknat? Sådant inträffar alltid när det gäller sådana här projekt. Är det meningen att Banverket skall skjuta till ytterligare medel, eller hur löser man det problemet? Jag vill avsluta med att säga att kommunikationsministern vid ett flertal tillfällen vid våra debatter har påpekat att vi har olika åsikter om bro och förbindelser mellan dessa två länder. Det är faktiskt inte det som det handlar om. Det handlar om att man på ett helt annat sätt för betydligt lägre kostnad hade kunnat åstadkomma en betydligt bättre förbindelse såväl till Danmark som i Skåne - både vad gäller den regionala kollektivtrafiken och förbindelsen mot bron. Jag beklagar fortfarande att man inte har velat lyssna på det örat och försöka få ut så mycket som möjligt för pengarna. Men när nu det här projektet skall starta, är det ändå viktigt att vi har klart för oss hur finansieringen skall gå till. Just nu tycker jag, och många andra med mig, att den ser väldigt skakig ut.
Fru talman! Nu skall jag försöka vara kort. Jag ser att klockan går. Kreditgarantiavgiften ingår i Riksgäldens låneränta. Det är en annan konstruktion. Det är inget märkvärdigt med den saken. När det gäller Banverket och att vi inte skulle ha lyssnat, vill jag säga: Självklart har vi lyssnat på Banverket. Men Banverket och SVEDAB är ju en del av staten, och i staten styr riksdag och regering. Vi kommer att komma tillbaka till riksdagen med förslag. Självklart är det till syvende och sist riksdagen som har avgörandet vad gäller den slutliga delen av statens åtaganden på det här området. Jag förutsätter dock att riksdagen kommer att ställa sig bakom det förslag som regeringen kommer att lägga fram den 27 maj.

Fru talman! Per Unckel har frågat arbetsmarknadsministern dels vilka åtgärder inom arbetsrätten och arbetslöshetsförsäkringen regeringen avser att vidta för att regelverken skall kunna bidra till en internationellt konkurrenskraftig lönebildning, dels vilka insatser regeringen planerar för att belysa de negativa arbetsmarknadskonsekvenserna av de senaste årens skattehöjningar. Arbetet inom regeringen är fördelat så att det är jag som skall svara på interpellationen. Som regeringen nyligen framhöll i den s.k. vårpropositionen, är en väl fungerande lönebildning en förutsättning för att arbetslösheten skall kunna halveras. Under de senaste 20 åren har lönebildningen inte fungerat tillfredsställande. Lönerna har ökat för snabbt i förhållande till våra konkurrentländer. Konsekvenserna av brister i lönebildningen är annorlunda nu jämfört med förr. Det har visat sig att det inte går att hålla arbetslösheten nere genom att acceptera en hög inflation. I dag har vi stabilt låga pris och löneökningar i vår omvärld och internationellt integrerade kapital och valutamarknader. Dessutom är inflationsvägen stängd. Om lönekostnaderna stiger mer i Sverige än i omvärlden, medför det stigande räntor och därmed även på kort sikt ekonomisk åtstramning och stigande arbetslöshet. Förr var det under en övergångstid möjligt att misslyckas och leva med konsekvenserna av brister i lönebildningen. Det är det inte längre. Nu leder högre löneökningar än i omvärlden till att massarbetslösheten biter sig fast. Det är därför det är så viktigt att lönebildningen fungerar bra. Viktiga förutsättningar för lönebildningen bestäms av regeringens och riksdagens beslut. Men det helt avgörande, direkta, inflytandet över lönebildningen ligger hos arbetsmarknadens parter. De bestämmer de regler som styr avtalsförhandlingar och avtalsinnehåll. Regeringen gav i maj 1996 i uppdrag åt parterna på arbetsmarknaden att fram till den 31 mars 1997 gemensamt formulera nödvändiga förändringar av förhandlings och lönebildningssystemet för att säkerställa en bättre fungerande lönebildning. Detta uppdrag har resulterat i flera goda bidrag. Regeringen har nu antagit direktiv till en utredning som skall arbeta vidare med dessa konstruktiva förslag. Det är arbetsmarknadens parter som också i fortsättningen måste bära huvudansvaret för lönebildningen. Det nyligen träffade samarbetsavtalet om industriell utveckling och lönebildning mellan parterna inom industrin är ett konkret exempel på parternas vilja att ta detta ansvar. Även inom andra avtalsområden har liknande initiativ tagits utan att det ännu har lett till resultat. En permanent minskning av arbetslösheten förutsätter att formerna för lönebildningen förbättras över hela arbetsmarknaden. En förstärkning av förlikningsmannainstitutet kan bidra till en sådan förbättring. Flertalet av arbetsmarknadens parter har också framhållit att en förstärkning av medlingsfunktionen kan vara nödvändig. Uppdraget för den utredning som nu tillsätts är därför i första hand att lämna förslag till en sådan förstärkning, men det är regeringens uppfattning att det även i fortsättningen är parterna som bär huvudansvaret för lönebildningen.
Fru talman! Jag får först tacka statsrådet Messing för svaret och be om ursäkt för att det är min krånglande almanacka som har gjort att denna debatt går av stapeln senare än vad som ursprungligen var tänkt i enlighet med riksdagens debattordning. Fru talman! Det är ett besynnerligt svar som statsrådet Messing levererar. Först beskrivs att lönebildningen är betydelsefull. Jag håller med om detta. Det är inte första gången som statsråd och regering beskriver att lönebildningen är av central betydelse för att Sverige skall återfå en internationell konkurrenskraft. Jag vill gärna till detta lägga en precisering som går utöver det som regeringen normalt i sin retorik brukar tala om, nämligen att lönebildningen är viktig i åtminstone två hänseenden. Det första är att den är viktig när det gäller den totala nivån. Om lönenivån i Sverige ökar fortare än vad lönenivån ökar i vår omvärld, får Sverige konkurrensbekymmer. Det förefaller vara detta som regeringen i första hand är inriktad på när den talar om lönebildningens problem. Den andra delen av lönebildningsproblemet är emellertid lika betydelsefull. Själva strukturen på lönerna spelar också roll för möjligheterna att sätta människor i arbete. Om allt detta, eller allt detta minus det sista jag sade, talar regeringen ofta och gärna. Det gäller också statsrådet Messings svar. Men av detta blir det absolut ingenting. I svaret redovisas - alldeles riktigt - att regeringen för ett år sedan bad parterna att fundera igenom gemensamma förslag för hur man skulle kunna komma fram till en bättre tingens ordning. För några månader sedan redovisade parterna att de hade kommit fram till absolut ingenting. Det fanns inte ett enda gemensamt svar. Regeringens besked efter detta blir som vanligt att tillsätta en utredning. Men det handlar inte om att tillsätta en utredning som i så fall skall se över lönebildningsfrågan i hela dess vidd i enlighet med bl.a. de frågor som jag har ställt i min interpellation. Det enda utredningen skall göra är att titta på medlingsinstitutet. Som om ett medlingsinstitut skulle kunna vända upp och ned på den felaktiga lönestruktur som Sverige har! Dessutom: Av alla lönebildningsfrågor, har just medlingsinstitutsfrågorna utretts uppåt och nedåt och fram och tillbaka, och det har alltid slutat med att regeringen har stoppat resultaten i byrålådan. Dessutom är det, fru talman, en händelse som ser ut som en tanke att denna nya utredning om medlingsinstitutet inte skall redovisa sina förslag förrän i god tid efter 1998 års val. Det förefaller litet besynnerligt att regeringen i allt den säger och allt den skriver fäster så avgörande vikt vid att lönebildningen skall fungera, när allt som skulle kunna få den att fungera skjuts in i dimman eller till andra sidan valrörelsen. Av det som är viktigt för lönebildningen säger regeringen absolut ingenting. Man diskuterar inte avtalsformerna och inte heller den förändring av arbetsmarknaden som har inneburit att de stora kollektiva avtalen blivit mindre lämpade i den varierande arbetsmarknad som nu möter oss, där mer individualiserade avtalsformen behövs. Man säger ingenting om skatterna, som alldeles uppenbarligen har en fullständigt disaströs effekt på lönebildningen. Man säger numera ingenting om arbetsrättsreglerna, där man i stället lutar sig tillbaka och säger att vad som göras skall redan är gjort - trots att alla vet att det som göras måste inte alls är gjort. Man säger ingenting om balansfrågorna på arbetsmarknaden, dvs. det faktum att arbetsgivare och arbetstagare inte längre är de jämbördiga parter som de enligt teorin skall vara. Om konflikträtten, sympatiåtgärder och medlemsomröstningar före konflikt sägs absolut ingenting. Svaret på mina frågor, fru talman, blir därför att regeringen inte tänker göra någonting åt lönebildningen. Jag är ledsen att säga det, men jag tror att detta är en huvudorsak till att regeringen kommer att misslyckas med att sätta tillräckligt många människor i arbete för att arbetslösheten skall kunna pressas ned till anständiga nivåer.
Fru talman! Per Unckel tycker att jag levererar ett besynnerligt svar. Jag önskar att det fanns enkla svar på en så stor och svår fråga. Jag tror tyvärr inte det. Våra möjligheter att halvera den öppna arbetslösheten hänger ihop med många olika saker, inte bara med lönebildningen. Men lönebildningen är en viktig del. Det är också därför som vi agerar kraftfullt i den frågan. Vi har genomfört förändringar i arbetsrättslagstiftningen. Beslut fattades i denna kammare den 13 december. Jag tror att det är viktigt att markera att vi inte kommer att kunna halvera eller ta bort den öppna arbetslösheten genom att underminera anställningsskyddet. Jag tror inte att fler otrygga anställningar på något sätt leder till mer kompetens bland vår arbetskraft eller till ett större ansvar för samhällsekonomin, snarare tvärtom. Det är viktigt att löneökningarna i vårt land ligger på en nivå som stämmer överens med den tillväxt som vi har och med de nivåer som finns i våra konkurrentländer. Det är också centralt att löneökningarna i vårt land ger verkliga pengar i plånboken, så att det inte blir luft i lönekuverten. Det är ingen av oss betjänt av. Och det är viktigt att de diskussioner om en sund lönebildning som vi nu skall ha inte bara handlar om arbetstagarnas ansvar för att lönebildningen skall ligga på en riktig nivå. Höginkomsttagare, chefer och ledare inom vårt näringsliv skall vara med som förebilder i det ansvarstagande som vi nu kräver av hela svenska folket. De har en viktig roll att spela när det gäller att se till att löneutvecklingen i vårt land hamnar på en sådan nivå att vi gemensamt kan få ned och, helst, få bort arbetslösheten. Det finns konkreta resultat utifrån de förslag som har kommit in från arbetsmarknadens parter. De har inte kommit in med ett gemensamt förslag; det hade inte heller regeringen efterlyst. Det mest konkreta är det industriavtal som jag nämnde i mitt svar, ett annat är LO:s LISA-projekt. Vi skall titta mera på dessa. Jag önskar att fort och väl alltid följdes åt. Tyvärr tror jag inte att det är så. Det här är viktiga frågor. De är svåra och skall också utredas. Vi har en öppen utredning, men vi har tydliga mål. Vi vill ha ett förstärkt medlingsinstitut i framtiden. Vi har tillsatt en utredare, Svante Öberg. Han skall lämna delbetänkanden till oss i regeringen allteftersom han har konkreta förslag om hur medlingsinstitutet skall organiseras, vilka resurser som krävs och vilka befogenheter det skall ha för att kunna följa avtalsrörelserna på den svenska arbetsmarknaden. Dessa förslag skall vi skyndsamt hantera hos oss.
Fru talman! Statsrådet Messing säger att idén inte var att parterna skulle komma in med några gemensamma förslag. Men i hennes svar läser jag: "Regeringen gav i maj 1996 i uppdrag åt parterna på arbetsmarknaden att fram till den 31 mars 1997 gemensamt formulera nödvändiga förändringar". Och så var det väl? Tanken var väl ändå att dessa samtal skulle leda fram till att man kom överens, inte till att man gick åt var sitt håll och nedtecknade sina respektive förhandlingspositioner på sina papper. Jag håller med om allt som statsrådet Messing säger om betydelsen av en fungerande lönebildning. Jag hoppas bara att hon skall lägga till att det är lika viktigt att lönestrukturen blir sådan att den kan tjänstgöra som en motor för att sätta människor i arbete. Problemet är emellertid att ingen regering bara kan prata fram en fungerande lönebildning. Det går inte. Parterna beter sig naturligtvis rimligt rationellt med utgångspunkt från de regler och omständigheter som omger deras förhandlingar. Då återkommer jag med min fråga till statsrådet Messing. Vad gäller allt som påverkar parterna - skatterna, avtalsreglerna i övrigt, avtalsformerna, arbetsrätten och balansfrågorna - är det regeringen och inte parterna som har att ange de nya villkoren inom vilka parterna har att lösa sina lönebildningsbekymmer. Men detta gör inte regeringen. Regeringen säger: Gå tillbaka och diskutera vidare! Det gör man precis som om parterna kunde ändra på skatten. Det kan de ju inte. Därför sitter parterna fast i ett lönebildningssystem som leder till att löneökningarna generellt sett blir högre än vad som är möjligt givet konkurrenskraften gentemot omvärlden. Och det är för stelt och mindre variationsrikt än vad som skulle behövas inte minst för att sätta en lång rad av de ungdomar i arbete som i dag går ut i arbetslöshet. Frågan kommer alltså tillbaka till statsrådet Messing hur mycket hon än försöker prata iväg den till någon annan. Det är regeringen som anger villkoren för hur lönebildningen egentligen kan utvecklas. Det är många som tror att det finns en uppenbar förklaring till att statsrådet Messing säger att ett medlingsinstitut är allt det handlar om, nämligen att starka intressen i hennes partis närhet säger att man inte vill veta av några andra förändringar än denna. Om det är så tycker jag att statsrådet Messing skall bryta den dåliga tradition som Socialdemokraterna tyvärr bär på, nämligen att man i för nationen avgörande frågor är beroende av parter som möjligen sätter egna intressen före Sveriges. Ulrica Messing säger att hon inte tror på Moderaternas lösningar när det gäller arbetslösheten. Jag accepterar det. Jag tycker att det är dumt att man inte åtminstone lyssnar till dem och prövar om det finns någonting i dem som också en socialdemokrat kan tycka är tjänligt. Men jag accepterar att en socialdemokratisk regering möjligen resonerar annorlunda. Men, om man resonerar annorlunda blir man ju svaret skyldig. Vad tänker man då göra? Man kan inte bara säga usch, fy, bu och bä om allt som någon annan föreslår utan att ha någonting att komma med själv. Nu misstänker jag att Ulrika Messing kommer att säga att regeringen just har presenterat sitt stora jobbpaket. Det är bara det att detta jobbpaket leder fram till att vi vid sekelskiftet kommer att ha en arbetslöshet på 13 %. Vi moderater säger att det inte är acceptabelt. 13 % är en förfärande hög arbetslöshet, och det är förskräckligt många människor som inte får göra nytta för sitt land och för sin egen försörjning. Att ni dessutom inte lyckas komma längre ens med uppblåsta arbetsmarknadsprognoser än till hälften av det låga målet att halvera den öppna arbetslösheten säger egentligen allt om karaktären på detta jobbprogram. Mitt råd är: Gå tillbaka hem till kanslihuset och läs åtminstone vad någon annan föreslår! Om ni tänker avvisa det, gör det då till förmån för någonting som är bättre, inte till förmån för ingenting.
Fru talman! Jag lyssnar gärna, Per Unckel, på både Moderaternas och andras förslag om hur vi skall kunna halvera eller ta bort den öppna arbetslösheten. Men lösningen får inte vara att man underminerar anställningstryggheten eller anställningsskyddet och tror att enklare anställningsregler gör att företagen anställer fler människor därför att man också kan sparka dem lättare i en högkonjunktur. Jag tror inte att människor i vårt land är beredda att ta ett större ansvar därför att de blir otryggare. Vi kan inte heller hitta något samband i något annat land runt om i vår värld och göra den kopplingen till arbetslösheten. Om vi visste hur man skulle kunna halvera den öppna arbetslösheten med en åtgärd skulle jag inte bara halvera den. Jag skulle ta bort den. Det finns inga enkla lösningar. För oss handlar det om att driva en politik som på bred front kan skapa förutsättningar för företagare i vårt land att växa, utvecklas och vara konkurrenskraftiga. Lönebildningen är en del i det. Skatterna är en annan del. Arbetsrätten är en tredje del, och arbetstiden är en fjärde del. Framför allt är utbildningen och kompetensutvecklingen en viktig femte fråga. Nu gör regeringen en stor satsning på utbildningen för vuxna genom högskola och universitet. Vi tycker att det är bra, men vi måste också lyfta värdet av en kontinuerlig kompetensutveckling bland de människor i vårt land som har arbete till ett betydligt högre plan än vi har gjort tidigare. Jag delar Per Unckels uppfattning att ingen regering kan prata fram en fungerande lönebildning. Men jag är också mycket bestämd i min uppfattning att huvudansvaret för lönebildningen även i framtiden skall ligga på arbetsmarknadens parter. Jag vill inte ha en statlig lönepolitik. De instrument som regeringen styr och rår över är bl.a. förlikningsmannainstitutet och medlingarnas roll och funktion. Den frågan är jag beredd att ta tag i på största allvar. Det vill jag göra för att hjälpa arbetsmarknadens parter att också i fortsättningen ta det huvudansvar som jag tycker att de skall ha, så att de kan de bidra till att vi får en arbetsmarknad som utvecklas, är konkurrenskraftig och konkurrerar med hög kompetens i stället för med låga löner. På så vis kan man sakta men säkert också få ned och få bort arbetslösheten.
Fru talman! Jag håller absolut med om att vi inte skall ha någon statlig lönepolitik. Men man kan inte säga att staten bara disponerar över medlingsinstitutet som sitt instrument och glömma skatten, avtalsrätten, arbetsrätten och balansfrågorna. Eftersom ni definierar bort dessa viktiga uppgifter för staten när det gäller att ange rätt förutsättningar för lönebildningen fastnar ni i för litet åtgärder och därmed i en för stel lönestruktur. Jag håller med om att vi skall satsa på kunskap. Men när unga och äldre har skaffat sig kunskap måste de ha ett företag att söka arbete i. Det hjälper inte hur mycket kunskap och hur många doktorer Sverige har om det inte finns några företag som kan anställa. Då är vi tillbaka vid ruta ett igen: Hur skall vi få företagen att växa. Regeringen är förfärande dålig på det. Ni inkallade ju själva en hel småföretagarriksdag i Sundsvall. Vad sa de åt er? Jo, de sa: Börja åtminstone att visa att ni tar detta på allvar genom att ta bort den eländiga förlängda sjuklöneperioden. Vad händer? Ni gör inte det. Finansministern börjar hela tillställningen med att säga att det kan han absolut inte tänka sig! Nu var i och för sig statsministern ute och försökte ta tillbaka hälften av detta i går, dock genom att kräva att företagen själva skulle betala hela kalaset. Det blev inte så bra i alla fall, men ändock. Vi har några enkla saker, som inte är de enda förslagen, för att lösa arbetslöshetens gåta. Sänk skatten på arbete! Det är en bra början. Sänk skatten på arbete! Det är ingen rim och reson i att låginkomsttagare skall betala 70 % av sin lönekostnad i skatt strax innan de slås ut från arbetsmarknaden. Det är ett gott råd. Sänk skatten på arbete, så kommer fler att börja arbeta! Gör någonting åt anställningstryggheten i den meningen att det blir lättare att anställa. Det är ingen vits att ha en anställningstrygghetslagstiftning som gör att inte en företagare vågar anställa några nya. Vad är det för trygghet i en anställningstrygghetslagstiftning som skapar trygghet i oanställningen snarare än att skapa möjlighet för människor att komma i produktivt arbete? Återigen, Ulrica Messing: Det finns mängder med förslag i denna riksdag för att skapa fler jobb! Det är bara att välja och vraka. Men gör åtminstone något!
Fru talman! När jag lyssnar på Per Unckel tror jag nästan att hans inställning är att vi lever i den sämsta av världar. När jag tittar mig runtomkring när jag reser i Europa och i andra länder, och när jag följer den bild av utvecklingen i andra länder som vi kan se i medierna, tycker jag ändå att vi lever i nästan den bästa av världar. Jag tror inte att Sverige är bäst på allting. Men när jag ser på kompetensen på vår arbetsmarknad och jämför den med kompetensen i många andra länder runtom oss ser jag att vi är duktiga. Kompetensen är hög, och vi är konkurrenskraftiga. När jag ser på möjligheterna i vårt land att kunna kombinera föräldraskap med en aktiv yrkesroll ser jag att vi är duktiga på att driva jämställdhetsfrågor kopplade till arbetstid och möjligheter för människor att ha en välfärd som faktiskt kan hjälpa, underlätta och stödja familjen. Det är inte så att allt är mörkt i vårt land. Det är inte heller så att allt vi har gjort hittills är det enda möjliga eller tillräckligt. Om det vore så skulle arbetslösheten vara betydligt lägre än vad den är i dag. Jag tror att vi här i riksdagen kommer att få debattera en rad ytterligare förslag som kan förändra den situation som vi har på arbetsmarknaden. Det kan steg för steg bidra till att arbetslösheten försvinner. Jag tycker själv att vi hade en bra debatt när vi diskuterade en förändrad arbetsrättslagstiftning. Vi hade lyssnat på de rapporter som OECD hade gett oss där man tydligt visat på att det inte finns något samband mellan lösare anställningsformer och lägre arbetslöshet. Men det finns ett tydligt samband med att det skall vara lättare att anställa människor när konjunkturen vänder. Då kan vi stärka våra företagare och underlätta för dem att ta in nya arbetstagare. Det kan vi också göra mellan konjunkturerna genom utbildningssatsningar, att satsa på kompetensfrågor och genom en aktiv arbetsmarknadspolitik. Det är rätt väg att gå. Men det är inte tillräckligt. Vi måste vara beredda att också i framtiden prova fler vägar. I det arbetet är en fungerande lönebildning otroligt viktig.

Fru talman! Jag ber att få hänvisa till vad som redovisas i lagutskottets betänkande, 1996/97:LU19, och den där angivna motionen från Moderaterna samt till den reservation som fogats till betänkandet. Vidare hänvisar jag till debatten om lagutskottets betänkande 1994/95:LU30, om löneskydd vid upprepade konkurser, och till lagutskottets betänkande Jag har inte för avsikt att yrka något vid detta tillfälle utan ber att få överlämna ärendet.

Fru talman! I dag när så många är upptagna med att förbereda sina tal till våren eller sina förstamajtal i morgon vill vi uppta kammarens uppmärksamhet ett par minuter för att diskutera lagutskottets betänkande om löneskydd vid konkurs. 1996/97:102 om löneskyddet vid konkurs. Lagutskottet föreslår vissa förändringar i förmånsrättslagen och i lönegarantilagen. Syftet med lagändringarna är att uppnå en bättre överensstämmelse mellan de svenska reglerna om löneskydd vid konkurs och rådets direktiv om skydd för arbetstagarna vid arbetsgivares insolvens. Om propositionens förslag är vi helt överens i utskottet, och vi har inte heller haft några motioner att behandla kring detta. Vi behandlar samtidigt sex motioner från allmänna motionstiden. Motionerna gäller bl.a. införandet av en konkursförsäkring i stället för nuvarande lönegarantisystem. Fru talman! Jag vill yrka bifall till hemställan i lagutskottets betänkande och avslag på samtliga motioner med hänvisning till pågående utredningsarbete. Stig Rindborg vill ha ett helt annat system för lönegaranti än dagens. Han anser att dagens system snedvrider konkurrensen mellan företag och dessutom är dyrt att administrera. En konkursförsäkring som samordnas med sjukförsäkringen anser han vara ett bättre alternativ. Han föreslår även andra förändringar av lönegarantin. Lagstiftningen på det här området har varit utsatt för förändringar vid ett flertal tillfällen under de senaste åren. Syftet har i huvudsak varit besparingar. I samband med förslaget till lag om företagsrekonstruktion behandlade vi i utskottet frågor om förmånsrättsordningen och lönefordringar. Samtidigt som vi behandlade frågan i utskottet i slutet av 1995 beslutade regeringen att tillsätta en parlamentarisk kommitté. Den fick till uppgift att utreda frågor om förmånsrätt vid konkurs, lönegaranti och underlaget för företagshypotek. Utredningen skall vara klar senast den 31 Vi är helt överens om hur viktigt det är att konkursbon inte med hjälp av lönegarantin får påtagliga konkurrensfördelar jämfört med andra företag på marknaden. Reglerna bör vara utformade så, att inverkan på konkurrensen minimeras. Det får heller inte vara så att lönegarantin bidrar till att göra konkurs mer attraktivt än företagsrekonstruktion. Men det är naturligtvis också mycket viktigt att lönegarantin ger ett socialt acceptabelt skydd för löntagarnas lönefordringar vid konkurs. Fru talman! Förmånsrättskommittén arbetar för fullt. Man har, enligt direktiven, att själv avgöra vilka lösningar som är värda att utreda närmare. Vi i utskottet är inte beredda att föreslå några formella tillkännagivanden eller vidta andra åtgärder från riksdagens sida som skulle medföra behov av tilläggsdirektiv och därmed innebära en risk för att kommittén inte skulle hinna slutföra sitt uppdrag inom den tid som föreskrivits i direktiven. Vi vill avvakta resultatet av Förmånsrättskommitténs arbete innan vi är beredda till nya ställningstaganden. Med dessa ord i korthet, fru talman, yrkar jag bifall till utskottets hemställan i lagutskottets betänkande nr 19 och avslag på samtliga motioner.

Fru talman! Karin Israelsson har frågat mig om jag är beredd att ändra på beslutet rörande förändrad sträckning av E 12 och E 4 i Umeå med hänsyn till de miljöpåfrestningar de nya vägdragningarna skulle innebära. Sundsvall-Haparanda finns beslut om utbyggnad med totalt 2 100 miljoner kronor. Av dessa medel finns inga avsatta för åtgärder i Umeå. Regeringen lämnade den 4 december 1996 en proposition om infrastrukturinriktning för framtida transporter till riksdagen. Denna inriktning föreslogs ligga till grund för trafikverkens infrastrukturplaner för perioden 1998-2007. Beträffande investeringar i nationella stamvägar föreslog regeringen i propositionen bl.a. att varje del av det nationella stamvägnätet bör byggas ut i den takt och ges den geometriska standard som är motiverad av trafikförhållandena på respektive del. När det gäller infrastrukturens intrångs och barriäreffekter föreslog regeringen bl.a. att nya transportanläggningar bör lokaliseras så att de fungerar i samklang med sin omgivning och utformas med hänsyn till regionala och lokala natur och kulturvärden. Riksdagen beslutade den 20 mars 1997 att anta propositionen och har därmed fattat beslut om bl.a. Regeringen har därefter beslutat om direktiv till Vägverket angående upprättande av långsiktiga planer för transportinfrastrukturen. När det gäller konsekvenser för markanvänding och bebyggelse anges särskilt i direktivet att den långsiktiga planeringen av nya transportanläggningar bör ske med hänsyn till mark och vattenområdens egenskaper och värden samt till bebyggelsestruktur och boendemiljö. Ingrepp i natur och kulturvärden samt påverkan på ekosystem och landskap bör särskilt beaktas. Vägverket skall sedan inom given ekonomisk ram och enligt riksdagens inriktning pröva vilka projekt som skall komma till stånd under perioden 1998 2007 och upprätta förslag till nationell väghållningsplan. I detta sammanhang får de planerade vägprojekten i Umeå prövas på nytt och ställas mot andra angelägna behov i stamvägnätet. Väghållningsplanen kommer att underställas regeringens prövning och jag önskar inte föregripa denna planeringsprocess.
Fru talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för svaret på min fråga. Jag är väl medveten om att det förslag till beslut som riksdagen har antagit rörande framtida inriktning på trafikplanering av transporter också har det här innehållet. Som jag säger i min interpellation orsakar vägfrågor och brobyggen ofta en stark politisk debatt. Detta gäller inte minst Umeå. Även av interpellationssvaret framgår att alla ekonomiska medel för E 12 under den kommande tioårsperioden kommer att tas i anspråk för utbyggnad runt Umeå. Västerbottens kustland och södra Lapplands inland med den norska kusten vid Mo i Rana. Det kommer alltså inte några andra ekonomiska tillskott för den långa delen. Vägen är en tät trafikerad väg för turister, för tunga transporter och för nyttotrafik. Det är åtskilliga mil som kunde underlättas om vägstandarden kan bibehållas. Det är inte så märkligt att det uppstår en stor oro när prioriteringarna ser ut som de nu gör och stora geografiska områden lämnas utan stöd. E 12 runt Umeå finner man stora problem. Det handlar om drygt 19 000 bilar som varje dygn skall färdas längs den nya vägen. Den kommer att bryta igenom Med detta försämras förutsättningarna för ett framtida jordbruk på denna bördiga mark. Men inte bara det, naturmiljön försämras, landskapsbilden förändras, friluftslivet fråntas givna möjligheter och skogsbruket påverkas. Sådana saker som grusresurser, geologi, bullereffekter och luftföroreningar påverkas i en negativ riktning. Denna slätt har ett högt bevarandevärde när det gäller naturmiljö, med en jordbruksmark som klassas som områdestyp A, dvs. högsta möjliga betyg. Här skall alltså en 13 m bred motorväg byggas - med tillfartsleder. Till de problem som hittills nämnts kan adderas den påverkan som sker av de påfartsvägar som planeras i denna ombyggnad. Ett känsligt friluftsområde, Prästtjärn, kommer att få betydligt högre bullernivåer. Ca 7 000 bilar kommer att passera dagligen. Bullernivån blir runt 61 decibel, medan riktvärde för friluftsområden ligger på 40. Brobygget vid Baggböle kommer att ge mycket negativa effekter på skogsområdet mellan åkern och älvsidan på norra sidan. Träningsbanan för joggning och skidåkning vid travbanan och Röbäcksliden kommer att slås sönder. Ja, det finns åtskilligt mer att berätta om vad man i en miljöanalys kommit fram till när Vägverket presenterat sina byggnadsplaner. Det skall därför bli mycket intressant att följa om regeringens förslag och riksdagens beslut rörande intrångs och barriäreffekter kommer att beaktas i ett arbete som redan hunnit så långt i planeringen. Att vägbygget skall lokaliseras så att det fungerar i samklang med sin omgivning och att det dessutom skall utformas med hänsyn till regionala och lokala naturoch kulturvärden känns också bra. Nu återstår det bara handling. Det som kommer att gälla inom kort borde i rimlighetens namn redan nu kunna beaktas när man gör en bedömning av detta vägbygge. Kommunikationsministern framhåller att det skall omprövas, och det är ett positivt besked. Jag förutsätter då att kommunikationsministern också följer den här frågan i skenet av de skrivningar som nu är gjorda och att Vägverket också lever upp till regeringens och riksdagens krav. Nu måste man visa i handling att det inte bara är tomma ord av fromma förhoppningar utan praktisk handling i form av värn om mark och vattenområden, natur och kulturvärden samt påverkan av ekosystem och landskap som direktiven till Vägverket handlar om. Jag förutsätter att kommunikationsministerns svar här i dag är en förstärkning av dessa direktiv.
Fru talman! Jag har egentligen ingenting att erinra mot statsrådets svar. Formellt sett stämmer även det som ministern säger om att Umeåprojektet skall prövas i nästa nationella vägplan. Men i verkligheten är det så att Umeåprojektet genom det beslut som Vägverket fattade förra året räknas som ett pågående projekt. Därmed är det för Vägverket en ren formalitet att lägga in det i vägplanen för 1998-2007. Det tycker jag att statsrådet skall tala om för Karin Israelsson, för att inte inge falska förhoppningar om att Vägverket gör nya prioriteringar. Sedan återstår förstås regeringens prövning. Där kanske ministern vill hålla öppet för att regeringen efter kohandeln med Centern skall kunna gå emot sin expertmyndighet, precis som i fallen med I 20 och Till Karin Israelsson vill jag säga att medlen till Umeåprojektet i den förra vägplanen var öronmärkta till det projektet. Är det så att Vägverket eller regeringen gör andra prioriteringar är det ytterst osannolikt att pengarna hamnar på någon annan del av E 12:an, även om jag tycker att det också är angeläget. Pengarna kommer i så fall att hamna på något annat projekt med hög lönsamhet någon annanstans i Sverige, och sannolikheten för att det skall vara i Stockholmsregionen eller någon annan storstadsregion är mycket stor.
Fru talman! När man bygger järnvägar eller vägar blir det ingrepp i naturmiljön eller i kulturmiljön. Detta leder ofta till lokala debatter. Tyvärr kommer dessa debatter oftast inte i gång förrän det är väl sent. Det är nästan när man ser grävmaskinen stå på ängen som man börjar diskutera. Så har det varit, och så kommer det förmodligen också att bli i framtiden. Men det är naturligtvis viktigt att vi som fattar beslut centralt om principer och riktlinjer också för ut dessa principer och riktlinjer till de instanser och människor som de faktiskt berör. Jag tycker också att det är oerhört viktigt att vi som sitter i Stockholm och fattar övergripande beslut lyssnar både på lokala opinioner och också på de kommuner som har erfarenhet vad det gäller detaljplaneläggning och vad det gäller att komma fram till den rimligaste lösningen. Vi ställer krav på effektiva transporter; det är det oerhört lätt att göra i Stockholm. Men sedan skall det genomföras, och då är det ofta den enskilda kommunfullmäktigeförsamlingen som får ta fighten. När det gäller fallet Umeå vet jag att det har varit en lång kommunal diskussion om detta. Jag är inte så förmäten att jag vill sätta mig till doms över två västerbottenbor som har olika åsikter i den här frågan. Jag vet att debatten har förts i fullmäktige i Umeå, och jag vet att den förs i hela länet. Jag vet också att Vägverket, med de signaler man får från riksdag och regering såsom jag har beskrivit här, är mycket lyhört för vad som sägs i kommunen. För egen del har jag alltså stor respekt för den expert och sektorsmyndighet som vi har i Vägverket, och jag vet också att Vägverket lyssnar på och för en dialog med de berörda - särskilt med Umeå kommun i det här fallet.
Fru talman! Det är bra, som kommunikationsministern säger, att man också lyssnar på de lokala politikernas åsikter. Nu har ju de skilda uppfattningar även här, och jag kanske företräder en minoritet, men de människor som kommer att beröras av det här projektet och som bor i området har i ungefär hundra yttranden till Vägverket haft synpunkter på den här dragningen. Frånsett politikerna finns det alltså även andra som har synpunkter, och det bör också Vägverket ta hänsyn till. Det hoppas jag att verket också gör i det här fallet. Det går naturligtvis inte att bygga nya vägar utan att man rör någon jordplätt. Det är helt riktigt. Men man borde ha kunnat tänka litet vidare i de här sammanhangen och inte dra så pass mycket tung trafik genom Umeå som det här innebär. I stället kunde man ha dragit den utanför innerstadskärnan för att avlasta denna, och man kunde ha varit litet vidare i sina tankegångar och i sin planering. Det känns rätt uppgivet när Ulla Löfgren säger att om vi inte tar emot pengarna på det här viset kommer de inte att komma Västerbotten till del utan försvinner någon annanstans. Detta vågar jag inte ha någon absolut uppfattning om. Men har vi ett behov av annan upprustning - man kan använda pengarna även i området runt omkring Umeå för att få en bättre trafikmiljö - borde även det kunna vägas in ett framtida beslut när det gäller de ekonomiska resurserna till det här området. Jag tycker inte man skall böja sig för tanken att storskaliga projekt i storstadsområden är det enda som gäller, utan här måste även andra synpunkter kunna tas fram. Jag tycker att det visar på en uppgivenhet hos Ulla Löfgren när hon inte tror på möjligheten att ändå kunna få en bra trafiksituation, även om man inte genomför detta gigantiska bygge som ju tar anslagen under en tioårsperiod för hela den här vägsträckan. Jag tycker att vi borde kunna vara eniga om att dessa pengar skulle kunna finnas kvar men att man också gör en väg som är möjlig att försvara utifrån alla de här synpunkterna. Min förhoppning är att Vägverket tar till sig det som har sagts i riksdagen, att man försöker göra det bästa möjliga av den här situationen och att man kan tänka sig litet mera småskalighet i ett förändrat vägnät runt Umeå och när det gäller E 12:an.
Fru talman! Tack, statsrådet! Jag tycker det låter bra att statsrådet har förtroende för sin sektorsmyndighet i det här fallet. Jag har ju varit med sedan det här projektet började på 80-talet, och det är faktiskt så att två tredjedelar av fullmäktige är fullkomligt eniga. Det finns nog inget projekt som har processats så länge. Och det har ju inte processats färdigt än - det återkommer så småningom till regeringen i form av överklaganden av detaljplaner, och då får regeringen säga sitt i den frågan. Det är ju en del av den demokratiska processen. Till Karin Israelsson vill jag säga att jag inte är uppgiven. Jag relaterar bara till fakta. Jag tycker att vi skall strida för att få pengar även till vägar som enligt de samhällsekonomiska kalkyler som görs i dag inte är lönsamma att lägga pengar på. Vi måste lägga även andra kriterier då vi beslutar om vägbyggen. Men det beslut som är fattat om E 12:an är ett objekt, och det som gjordes vid det förra trafikpolitiska beslutet om väginvesteringarna fram till 1998 var en objektslista. Det är inte hela E 4:an och vad som helst på E 4:an som skall byggas ut, utan det är vissa objekt. På samma sätt är det på E 12:an ett enda objekt som finns med på objektslistan. Försvinner det från objektslistan är det något annat angeläget projekt någonstans som står i kö, och mig veterligt är det inte något objekt på E 12:an. Men det tycker jag att vi skall strida för tillsammans - att vi får pengar även till upprustning av resten av E 12:an.
Fru talman! Jag vill inte gå in och diskutera detaljplaner i detta projekt. Det har jag inte rätt att göra. Men jag vill kommentera att den här typen av projekt grundar sig på samhällsekonomiska analyser. Det är det som är grunden. Sedan kan man lägga till regionalpolitiska skäl. Man kan och skall också lägga till trafiksäkerhetspolitiska skäl och miljöpolitiska skäl. Men man skall veta att det är samhällsekonomin och transportekonomin som ligger i botten. Ju längre tid det tar innan man kommer i gång med den här typen av byggen, desto svårare är det att hitta någon riktig enighet om hur sträckningarna skall se ut. Man hittar alltid argument för varför det inte går på ett visst ställe. Men det är mycket svårare att hitta argument för en alternativ sträckning som håller. Detta gäller generellt, och det är inte något som är speciellt för Umeå, utan det är på samma sätt över hela landet. Det är naturligt att det är på det sättet. Vi har ett antal projekt runt om i landet som Vägverket nu arbetar med. Inte minst av arbetsmarknadsskäl är det naturligtvis viktigt att vi använder pengarna så bra och så fort som möjligt. Då är det naturligtvis så att när man är enig om något finns det större chanser att man kan komma i gång med dessa objekt. Vi föreslog i vårpropositionen några sådana projekt som var färdiga. Det är viktigt att vi faktiskt också får i gång hjulen, dvs. får i gång jobben. Därför måste Vägverket, när projekten är färdiga, överväga var det är bäst att använda pengarna just då.
Fru talman! Jag har också stor förståelse för att det tar sin tid och har sina sidor att också finna vägsträckningar och att ju längre tid en process pågår, desto mer komplicerad blir den. Men jag tycker också att vi i riksdagen i många år har talat om hänsyn till natur och miljö, att vi skall skydda åkermark och att vi skall visa stor hänsyn när vi gör förändringar. Att detta har så låg prioritet när det kommer till kritan är kanske inte helt förvånande, men det är litet förunderligt att man sällan tar detta på samma allvar som samhällsekonomin. Inom samhällsekonomin räknar man inte med förluster i ekonomiska termer när man förlorar naturvärden, utan man ser på helt andra underlag när man ser på möjligheterna att få någon sorts ekonomisk vinst när man förstör stora naturområden. Jag kan förstå att projektet med Höga kusten snart är slutfört och att det där finns en lång rad människor som kräver arbetsinsatser. Men jag tycker att det är fel att man då koncentrerar sig på ett sådant objekt som nu är aktuellt runt Umeå. I stället skulle man sprida det ut över länet där det finns väldigt många vägprojekt, inte av denna storleksordning men som dock skulle kunna ge dessa arbetstillfällen inom Västerbottens län. Min förhoppning är att Vägverket också skall ha läst detta om miljön och hänsynen till omgivningen och att detta skall leda till att man tänker om i denna planering.
Fru talman! Avslutningsvis är jag alldeles övertygad om att Vägverket lyssnar mycket noga på de beslut som fattas i riksdagen och de instruktioner som regeringen utfärdar på grund av riksdagsbeslut. I fråga om detta känner jag mig alldeles trygg.

Fru talman! Sylvia Lindgren har frågat mig vilka åtgärder jag ämnar vidta för att den enskilde konsumenten inte skall drabbas av oseriös taxiverksamhet. 1990 innebar bl.a. ett slopande av den obligatoriska anslutningen till beställningscentraler. Vidare slopades behovsprövning av tillstånd, indelning i trafikområden och kommenderingsplaner. En av staten fastställd maximitaxa skulle inte heller finnas. Samtidigt skärptes kraven vad gäller prövningen av de tillståndssökandes lämplighet och den uppföljande kontrollen av lämpligheten. För ett par år sedan infördes också krav på en särskild taxiförarlegitimation som ett led i arbetet med att komma till rätta med missförhållanden inom taxinäringen. Den av staten fastställda maximitaxan ersattes med regler innebärande en skyldighet för taxiåkare att låta passageraren före färden få kännedom om vilken taxa som tillämpas. Dessa regler har ytterligare skärpts under det gångna året genom att den som har tillstånd till taxitrafik på ett tydligt sätt skall ange den taxa som han tillämpar. Vägverket, och i vissa fall länsstyrelsen, utfärdar föreskrifter om prisinformationens utformning. Utredningen, som sett över hela yrkestrafiklagstiftningen, presenterade ett flertal förslag till regelförändringar, bl.a. för taxitrafik. Utredningen föreslog bl.a. att bestämmelsen om prisinformation kompletteras med ett krav på att taxan skall vara så beskaffad att kunden skall kunna uppskatta priset för transporten på ett enkelt sätt. Utredningen föreslog också ökade kapitalkrav för den som har trafiktillstånd, förändringar av taxameterbestämmelserna, åtgärder som skall underlätta för myndigheterna att utöva tillsyn etc. I Regeringskansliet utarbetas för närvarande en proposition på grundval av utredningens betänkande. Propositionen kommer att läggas fram för riksdagen senare i år. I propositionen presenteras bl.a. flera åtgärder som regeringen anser effektivt bör motverka den oseriösa taxiverksamheten.
Fru talman! Tack, kommunikationsministern, för svaret. Det är bra om vi får en proposition som presenterar flera åtgärder för att motverka den oseriösa taxiverksamheten. Det ser jag fram emot, eftersom det i dag är en verksamhet inom taxinäringen som man måste vidta åtgärder mot. Vad jag tycker om den avreglering av taxiverksamheten som skedde 1990 vet Ines Uusmann mycket väl, och därför behöver jag inte orda om det här och nu. Men låt mig i stället belysa detta ur en annan synvinkel. En fungerande marknadsekonomi kännetecknas av en effektiv prisbildning. Priset är marknadens signal om en varas eller en tjänsts attraktionsvärde. Priset står i direkt förhållande till utbud och efterfrågan. En vara eller en tjänst som det finns ett överflöd av tappar alltid i pris oavsett kvalitet. Men en effektiv prisbildning, dvs. spegelbilden av den fungerande marknaden, förutsätter naturligtvis att de olika produkterna eller tjänsterna kan identifieras av kunden. Hur förhåller det sig då inom taxinäringen? Jo, för att den enskilda kunden på ett rationellt sätt skall kunna välja mellan konkurrerande taxiföretag förutsätter detta att företagen, i detta fall bilarna, klart framträder som urskiljningsbara och klart identifierbara. Men så är taxinäringen långt ifrån i dag. Taxinäringen ses i dag som ett relativt enhälligt begrepp. Det har utnyttjats, och det utnyttjas. Risken för att en och samma kund skall återkomma är mycket liten. Service och pris blir då underordnade faktorer. Det finns inget goodwillvärde att vårda. Ja, det finns helt enkelt inget skäl att bygga upp ett goodwillvärde. Jag tycker att det förslag som vi har diskuterat mycket och som har framlagts i motioner osv. om att taxibilarna skall tillhöra en beställningscentral - det behöver inte vara en, utan det kan vara flera - är, inte minst i storstäderna, ett sätt att komma till rätta med detta problem. Det kan också göra att man identifierar bilarna. Själv tog jag häromdagen taxi från Cityterminalen. Det stod Taxi Stockholm på den, så jag tänkte att den kan jag ta. Men jag kunde inte se någon logotyp. I stället stod det bara Taxi Stockholm. Jag gick därför fram till en bil som hade logotyp och frågade: Är det där Taxi Stockholm? Nej, blev svaret, det är en sådan där som bara har en sådan skylt. Jag är från den här staden och är alltså inte turist. Ändå kan jag inte urskilja de olika bilarna, eftersom det ändras dag för dag. Det är bra att detta ses över, men jag tycker att beställningscentralerna är en viktig del för att komma till rätta med dessa saker. Det här har jag tagit upp både i den här interpellationen och i motioner, så Ines Uusmann, se till att vi får beställningscentraler! Det gäller ju att komma till rätta med taxieländet, inte minst i storstäderna.
Fru talman! Jag har tidigare skrivit en interpellation till näringsminister Anders Sundström om taxiverksamheten, men med en litet annorlunda inriktning än den som finns här. Jag tog nämligen fasta på den vardag som gäller för många förare och som kan vara ganska komplicerad genom att det är en överetablering på marknaden. Det skapar förstås en ganska smärtsam konkurrenssituation för dem som finns inom branschen. Med anledning av Sylvia Lindgrens interpellation vill jag ta tillfället i akt och säga att jag tror att konsumentens problem är mycket nära förknippade med näringsidkarens problem. Så länge villkoren inom branschen är väldigt hårda kommer det att uppstå oseriös verksamhet. Jag anknyter här till det som näringsminister Anders Sundström sade om att taxibranschen är en kontantbransch som kanske har de problem som många kontantbranscher har. Jag vill också peka på att det inte bara är yrkestrafiklagstiftningen som behöver ses över. Hela branschen behöver ses över. Då är kanske förslaget om beställningscentraler intressant. Nu har regeringen ganska kraftfullt aviserat att man inte stöder någon form av återreglering inom taxibranschen. Men kan man tänka sig någon form av omreglering som är sådan att hänsyn tas även till taxiförarnas situation vad gäller t.ex. överetablering och möjligheter att ta ansvar för vad det faktiskt kostar, i form av arbetsgivaravgifter o.d., att bedriva sådan här verksamhet. Min konkreta fråga är alltså: Kommer den här propositionen - jag förstår att ministern inte kan föregripa dess innehåll - också att ta fasta på helhetssynen här, för näringsidkarens förutsättningar är ju tätt kopplade till konsumentens intressen?
Fru talman! Utan att föregripa propositionen kan jag säga att vi kommer att försöka att ta ett slags helhetsgrepp. Det gäller då hela den del av näringen som taxibranschen hör till. Det är alldeles rätt som Elisa Abascal Reyes säger, nämligen att konsumenternas problem i hög grad är kopplade till de problem som de har som kör bilarna. De har gemensamt att de befinner sig i en utsatt situation. Det är klart att det inte är rimligt att man skall behöva köra 250 timmar i månaden för att kunna försörja sig. Jag hörde häromdagen att någon var tvungen att göra det. Det var dock inte i Stockholm. Jag har också, precis som Sylvia Lindgren påpekade, sett att man försöker göra företagen så lika som möjligt. Självklart finns det en tanke bakom det. Det finns ju några företag som, utan att säkra garantier kanske kan lämnas, av de flesta anses som mer seriösa. Då gäller det att likna dem så mycket som möjligt. Ett förslag i Yrkestrafikutredningen handlar om att länsstyrelsen skall kunna utfärda regionala/lokala föreskrifter om hur taxifordon skall märkas; detta för att kunden lätt skall kunna konstatera vilket företag taxibilen tillhör. Däremot har utredningen inte velat gå så långt som till ett förslag om återinförande av en obligatorisk anslutning till en beställningscentral. Den delen har egentligen inte beretts i form av en utredning. Jag tycker ändå att det ligger väldigt mycket i detta med ett antal beställningscentraler, men naturligtvis skall vi inte återgå till situationen: Taxi, var god dröj. Jag har ibland svårt att se några möjligheter att lösa de här problemen om det inte finns beställningscentraler. I Regeringskansliet arbetar vi med de här frågorna. I dag kan jag inte ge något exakt löfte, men jag tycker att det ligger väldigt mycket i det som både Sylvia Lindgren och Elisa Abascal Reyes för fram om krav på trygghet för kunden och också för den enskilde föraren.
Fru talman! För mig är det viktigt att slå vakt om den seriösa verksamheten och komma bort från den oseriösa taxiverksamhet som, tyvärr, har brett ut sig och som fortsätter att göra det. Kommunikationsministern säger i sitt interpellationssvar att ett led i arbetet med att komma till rätta med missförhållanden inom taxinäringen var införandet av en taxiförarlegitimation. Jag ser det som ett led. Nu gäller det att gå vidare. En fördel med en modell för beställningscentraler är att centralerna själva både kan och måste ha en internkontroll. I och med att det då finns ett goodwillvärde att vårda kommer fusk och oegentligheter gentemot kunder, anställda och samhälle att beivras i huvudsak inom beställningscentralernas ramar. Centralerna har då möjligheter att ta mycket av den kontroll som i dag belastar polis och länsstyrelse. Samhället kan också avlastas stora kostnader just för övervakning och kontroll. Trafiken blir effektivare. Fusket minskar. Lönsamheten ökar. Branschens anseende, som för mig kanske är allra viktigast, blir äntligen återställt. Att inte kunna känna sig trygg när man åker taxi tycker jag är en oerhört stor samhällsmiss. Det som diskuterats mycket i utredningar och som nu föreligger är förslag om licensavgifter för att säkra statens inkomster. Det är också ett sätt att beivra den ekonomiska brottsligheten. Också där har jag en vädjan till kommunikationsministern om att hon ser till att en licensavgift kan införas inom taxiverksamheten. Men den skall hamna på ett belopp som motsvarar förväntningarna och som inte blir för lågt i sammanhanget. Återigen: Det handlar om att slå vakt om den seriösa taxiverksamheten.
Fru talman! Det finns inte särskilt mycket att tilllägga, särskilt inte efter det som kommunikationsministern här uttryckt. Jag tycker att det låter positivt att man kommer att titta närmare på förarnas vardag. Med anledning av det som Sylvia Lindgren gav uttryck för skulle jag vilja säga att det nog är väldigt negativt att från myndighetens sida ha inställningen att man jagar "fuskisarna", att man på något sätt svartmålar en del av branschen och inte ser att det handlar om människor som har en tuff ekonomisk vardag att leva med. Länsstyrelsen har arbetat väldigt mycket med den ekonomiska brottsligheten inom taxibranschen. Man jagar dem som begår brott utan att hjälpa dem som kanske inte alls vill begå brott, men som lever i en så pass tuff ekonomisk verklighet att de inte klarar verksamheten på ett seriöst sätt. Det är snarare den senare gruppen som man skall hjälpa. Jag tycker att myndighetens roll i en sådan situation är att stötta branschen på ett positivt sätt, inte att jaga och bestraffa.
Fru talman! Jag tror att vi kan slå fast att det är ett vitalt samhällsintresse att ha en seriös taxiverksamhet, för den är en viktig del av kollektivtrafiken. Vi måste nog också vara medvetna om att flera åtgärder är nödvändiga. Vi har diskuterat beställningscentraler. Men det finns en mängd saker som måste göras för att det skall gå att komma till rätta med problemen, vilket vi hoppades skulle vara möjligt med de litet mindre steg som tagits i olika omgångar efter avregleringen. Jag tror att tiden är inne för att ta något radikalare grepp. Det behöver vara en rättvis konkurrens, och en rättvis konkurrens innefattar både att man jagar s.k. fuskisar och att man ger korrekta möjligheter för dem som är seriösa. Jag avslutar den här debatten med en förhoppning om att vi skall fortsätta att lösa de här problemen gemensamt när vi får propositionen längre fram i vår.

Fru talman! Sten Andersson har frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att jämställa svenska åkeriföretags konkurrensmöjligheter med utländska företags. Genom olika beslut under senare år har EU sökt främja en fri konkurrens mellan åkeriföretag i medlemsstaterna. Jag vill framhålla att det är viktigt att denna konkurrens sker på lika villkor, inte minst med tanke på att cabotaget inom godstrafiken släpps helt fritt inom EU den 1 juli 1998. Den nuvarande svenska trafikpolitiken bygger på tankar om ett utvecklat kostnadsansvar för alla trafikgrenar. Jag vill emellertid i detta sammanhang framhålla att det enligt min uppfattning inte är möjligt att i framtiden påföra konkurrensutsatta svenska åkeriföretag fordonsskatt som ligger på en sådan nivå att den väsentligt överstiger nivån i konkurrentländerna. Sten Andersson nämner, förutom det höga dieselpriset i Sverige, också att svenska åkare får betala då de kör utomlands, medan utländska åkare slipper detta då de kör i Sverige. Det är riktigt att svenska åkare får betala s.k. vägavgifter när de kör t.ex. på motorvägarna i Tyskland och i Danmark. Jag vill emellertid som svar till Sten Andersson nämna att regeringen ämnar föreslå att vägavgifter införs i Sverige för godsfordon eller fordonskombinationer med en totalvikt över 12 ton. Detta sker efter en dialog med den svenska åkeribranschen. Arbetet för att ansluta Sverige till det s.k. eurovinjettsystemet pågår. En realistisk bedömning är att efter riksdagens beslut kan avgifter införas i Sverige vid årsskiftet 1997/1998. Inriktningen av det kommande regeringsförslaget är att avgifter skall tas ut för utländska fordon som trafikerar vissa delar av det svenska vägnätet. Svenska åkare, som kommer att betala för nyttjandet av hela det allmänna vägnätet, föreslås bli kompenserade genom en sänkning av fordonsskatten. Jag menar därför att svenska transportörer genom det förslag om införande av vägavgifter som regeringen ämnar lägga fram kan ges konkurrensvillkor som är mer likvärdiga de som åkare från andra länder har. Som Sten Andersson också nämner behöver utländska fordon som färdas på svenska vägar inte nödvändigtvis tanka diesel i Sverige. Vägavgifterna kan därför ses som ett steg i riktning mot lika kostnadsansvar för svenska och utländska transportörer.
Fru talman! Tack vare mina kontakter med olika företrädare för åkeribranschen har jag blivit ombedd att ta upp det här problemet i riksdagen med statsrådet Uusmann. I dag vet vi att ett antal åkeriföretag har flaggat ut sina bilar och även sin personal. Fler är tyvärr på gång. Det beror på att konkurrensvillkoren inte är jämlika. I det här fallet kan vi inte skylla på EU, som vi brukar göra. Det här beror till stor del på inhemska skatter och skattesatser. De svenska åkare som t.ex. kör in i Tyskland måste betala en avgift. Tyskar som kommer till Sverige betalar ingen avgift. Tidigare fick man tanka dieseln i Sverige, men i dag, när man har tankar som rymmer 2 000-3 000 liter, gör man inte det. Även de sociala kostnaderna är högre i Sverige än i andra EU länder. Skillnaden i lön är däremot försumbar. Jag har noterat att statsrådet har uppmärksammat problemet och föreslår att man skall införa en avgift för utländska åkare som kommer till Sverige. Det är, som statsrådet säger, ett steg i en viss riktning, men enligt företrädare för åkeribranschen är det ett för litet steg. Man bedömer att den här åtgärden, som jag som enskild i och för sig ser som positiv, inte räcker till. Det måste mer till. Man kan i dag ganska lätt räkna ut hur mycket det kostar att köra 10 mil med en tysk, en dansk eller en svensk långtradare. Det är faktiskt ganska stora skillnader, till svenskarnas nackdel. Därför skulle jag vilja fråga statsrådet: Om det skulle visa sig, som man säger från åkerinäringens sida, att det här förslaget inte räcker till, utan att svenska åkeriföretag även framöver kommer att utsättas för en, jag skall inte säga illojal, men mycket svår konkurrens, vilka åtgärder är statsrådet beredd att föreslå fortsättningsvis? Jag har blivit informerad om att händer det ingenting utöver det som statsrådet föreslår, kommer utflaggningen att fortsätta. Man kommer också att fortsätta att skriva sina chaufförer i utlandet. Detta är förödande för svensk åkerinäring. I och med att vi är med i EU borde vi kunna konkurrera på lika villkor. Svenska företag skall inte behöva bli utkonkurrerade därför att de är belagda med avgifter som inte drabbar deras konkurrenter.
Fru talman! År 1995 infördes i fem av EU:s medlemsländer det s.k. eurovinjettsystemet. Samtidigt som vi blev medlemmar har vi börjat förhandla om att ingå i det systemet. Det har kanske tagit något längre tid än en del företrädare för åkeribranschen hade räknat med. Men det kan man knappast skylla på svenska byråkrater eller på den svenska näringen. Det har snarare varit en del komplikationer när det gäller de andra eurovinjettländerna. Nu räknar vi med att vi skall lösa de byråkratiska problemen. Det här systemet kommer att bli konkurrensneutralt för svenska åkare när de kör i Sverige. Det kommer att innebära att utländska åkare får betala när de kör på de stora gränsöverskridande stråken, som är viktiga för exporten. Det sägs att detta inte skulle räcka till. Jag är säker på att det finns de som anser att det vore bättre om allting var billigare och enklare. Men när vi nu jämför t.ex. dieselpriser och punktskatter finner vi att de inte alls är exceptionellt höga i vårt land. Vi ligger på fjärde plats bland medlemsländerna. Vi håller oss alltså på den halva som ligger ganska bra till. Jag tycker att vi skall göra det också, därför att transportkostnaderna är något högre i vårt land än de är i vissa andra länder, beroende på att vi har så pass långa avstånd.
Fru talman! Jag tycker att det första steget man tar är bra. Men statsrådet säger själv om dieselpriserna att vi inte är allra sämst i Europa. I och med att vi har våra långa transportavstånd slår varje tioöring eller tjugofemöring per liter dieselolja kraftigare på ett åkeri som finns längre norrut och som skall konkurrera på den europeiska marknaden. Men, som jag sade tidigare, gäller det inte bara att vi ser till att belägga utländska åkerier med en vägavgift. Jag kan bara referera till åkeribranschen. Det kan vara så att de har fel, men jag misstänker att de är så väl insatta i den här frågan att de faktiskt har ordentligt på fötterna när de argumenterar som de gör. Därför är den fråga som jag ställde i mitt förra inlägg än mer aktuell. Om det visar sig att utflaggningen fortsätter, att en fortsatt dålig konkurrensförmåga för svenska åkeriföretag cementeras, vilka åtgärder kan statsrådet då tänka sig att vidta? Kan hon tänka sig att vidta några åtgärder över huvud taget?
Fru talman! Jag måste säga att jag inte riktigt känner igen detta att åkeribranschen skulle redovisa väldigt stora problem. Vi har från departementets sida täta kontakter och en mycket bra dialog med den här branschen, och jag känner faktiskt inte igen den beskrivningen. Våra långa avstånd och vårt geografiska läge, som gör att transportkostnaderna är av större betydelse för oss än för vissa av våra konkurrentländer, hänger ju inte ihop med frågan om utflaggning eller inte utflaggning. Vilket företag som än kör i Sverige - Tysklandsbaserat eller Sverigebaserat - har ju samma avstånd och samma avståndshandikapp. Den delen har alltså ingen betydelse. Vi arbetar tillsammans i EU för att harmonisera villkoren i transportbranschen. Andra delar av transportområdet kan vara ganska knepiga, men när det gäller just landtransporterna tycker jag nog att vi har en rätt hyfsad framförhållning vad gäller harmoniseringsarbetet.
Fru talman! Nu är det så att man i åkeribranschen säkert kommer att läsa detta debattprotokoll med intresse. Jag som lekman kan då säga att jag kan tänka mig att man har vissa invändningar att göra. Har man ett åkeri som är beläget i t.ex. Sundsvall och trafikerar Europa så är man handikappad av att betala ett högre dieselpris för de första hundra milen. Det är ju helt uppenbart. Men det som statsrådet nu kommer att föreslå är ett steg i rätt riktning, och ingen blir gladare än jag och åkeribranschen om det visar sig att det statsrådet här har informerat riksdagen om är en åtgärd som innebär att svenska åkerier återfår sin konkurrensförmåga. Nu tror de inte själva att det är så, och det är den information som jag har fått. Om statsrådet har fått någon annan information kan vi ju se om något år vem som blev korrekt informerad. Det är ändå tacksamt att statsrådet är medveten om problemet. Till sist, fru talman, blev ju detta med utflaggning aktualiserat i rätt stora TV-program för några månader sedan, då man visade företag som redan hade flaggat ut och företag som hade planer på att flagga ut. Det får inte vara så att svenska särbestämmelser skall försämra möjligheten för svenska åkerier att konkurrera på någorlunda lika villkor.
Nästa interpellation från Siw Wittgren-Ahl som skall besvaras av kulturminister Marita Ulvskog har föranlett ett stort antal ledamöter att anmäla sig till den debatten. Eftersom det inte är möjligt att hinna färdigt den till kl. 16.30 när vi behöver bryta för gruppmötena så har jag bestämt att vi får ajournera sammanträdet för att kunna genomföra debatten i sin helhet utan avbrott. Kammarens sammanträde ajourneras således till kl. 18.00.

Fru talman! Siw Wittgren-Ahl har frågat om jag har för avsikt att verka för att både arbetsmarknadslagar och jämställdhetslagar följs inom Svenska kyrkan. Bakgrunden till frågan är att kontraktsprosten Christina Odenberg, Åkersberga, har kommit i första förslagsrummet i det nyligen förrättade biskopsvalet i Lunds stift. Detta har framkallat en reaktion från motståndare till kvinnliga präster, inte minst från gruppen Svenska kyrkans fria synod. Jag kan lämna ett mycket kort och bestämt svar på den ställda frågan: Naturligtvis vill jag verka för att allmän arbetsrättslig lagstiftning, bl.a. jämställdhetslagen , följs inom Svenska kyrkan. Reglerna om jämställdhet mellan kvinnor och män gäller fullt ut inom Svenska kyrkan. Det gäller diskrimineringsförbuden men också reglerna om aktiva jämställdhetsåtgärder, bl.a. skyldigheten att upprätta jämställdhetsplan. Jämställdhetsombudsmannen granskar fortlöpande dessa planer. Granskningen från JämO tycker jag är särskilt värdefull i nuvarande läge då det finns en oro på sina håll att jämställdhetsarbetet inom Svenska kyrkan kan försvåras i framtiden. Självfallet kommer jämtälldhetslagen att gälla i kyrkan även efter det att relationerna med staten fr.o.m. år 2000 har ändrats. Härutöver vill jag gärna anföra följande. Svenska kyrkan har varit aktuell under större delen av 1900-talet. fr.o.m. den 1 januari 1959 är både män och kvinnor lika behöriga i detta hänseende. Antalet kvinnliga präster uppgår numera enligt senast tillgängliga statistik till nära 1 100. Det motsvarar omkring 28 % av det totala antalet präster på ca 3 900 . Fördelningen av kvinnoprästerna mellan de olika stiften är ganska ojämn - det största antalet finns inom Stockholms och Lunds stift. Sedan många år är kvinnorna fast etablerade som präster i Svenska kyrkan - de blir allt flera, och de har stöd av kyrkans ledning. 1994 års kyrkomöte har slagit fast att det är förenligt med Svenska kyrkans bekännelse att ha en ordning där både kvinnor och män vigs till präster. Vidare har kyrkomötet entydigt slagit fast att det är oförenligt med Svenska kyrkans bekännelse att underkänna giltigheten i en prästs vigning och sakramentsförvaltning på grund av prästens kön. Slutligen har kyrkomötet uttalat att endast de personer som bejakar giltigheten i såväl kvinnors som mäns vigning och sakramentsförvaltning bör få prästvigas i Svenska kyrkan. Den stora kyrkliga majoriteten - det gäller här både lekfolk och vigda - stöder i dag de kvinnliga prästerna. På de flesta håll inom kyrkan finns det en längtan efter och stora förväntningar på den första kvinnliga biskopen. Nu har en kvinna inte bara hamnat på valbar plats i ett biskopsval utan dessutom kommit på första platsen. Jag har många gånger givit uttryck för min uppfattning att regeringen bör utse kvinnliga biskopar i Svenska kyrkan. Nu föreligger för första gången de formella förutsättningarna för att en sådan utnämning skall kunna aktualiseras.
Fru talman! Jag vill börja med att tacka för svaret på min interpellation. För många år sedan när min nu 20-åriga son var sju år ropade han då han tittade på TV: Mamma, mamma, skynda, kom, det är en farbror i TV:n som säger att tanter inte kan bli präster. Han kan inte vara som han skall. Jag blev glad över min sons reaktion. Helt uppriktigt förstod inte sonen vad farbrorn i TV:n menade. Jag tänkte: Äntligen går jämställdheten med generationer framåt. Rätten för män och kvinnor att välja yrke skall äntligen bli en självklarhet. Men sonen har blivit äldre, och även jag och har tvingats inse att det som är en självklarhet för mig bara är klart för mig. Detta besannades när jag en morgon slog på TV:n och hörde en s.k. kvinnoprästmotståndare uttala att om man utsåg en kvinnlig biskop i Lunds stift skulle kvinnoprästmotståndare inte betrakta den kvinnliga biskopen som andlig ledare. Ej heller skulle de betrakta prästerna som hon vigde som riktiga präster. Inslaget kom flera gånger på nyheterna, vilket gjorde att jag insåg att jag hade hört rätt redan från början. Det som upprörde mig mest var hotet: Om ni gör så kommer vi att göra så här. Detta är bakgrunden till min interpellation. Jag tvivlar inte på kulturministerns engagemang för jämställdhetsfrågorna inom Svenska kyrkan, och jag är övertygad om att ministern avser att följa jämställdhetsutvecklingen inom Svenska kyrkan. Mina frågor till ministern är: Förstår ministern min och andras upprördhet avseende de deklarationer som har gjorts av dessa kvinnoprästmotståndare? Anser ministern att det uttalande som kvinnoprästmotståndare gör är förenligt med jämställdhetslagen?
Fru talman! Interpellanten! I fetstil såg jag nyligen en rubrik i min lokaltidning Värnamo Nyheter: En kvinna kan aldrig bli en andlig ledare. Den som uttalade sig var Mattias Fjellander från Jönköpings läns fria synod. Artikeln är en lokal uppföljning av det faktum att inte alla delade glädjen över att det äntligen ljusnade för möjligheten att få den första kvinnliga biskopen. Enligt synoden kan en kvinna aldrig bli en andlig ledare, bara administratör. En annan medlem är den tidigare dekanatsordföranden Christer Fjordevik, även en tung kd-politiker och ordförande i Barn och utbildningsnämnden. Att dekananhängare också är politiker och innehar viktiga poster utanför kyrkan understryker ytterligare hur viktigt det är att biskopsdebatten även lett till denna interpellationsdebatt, även om jag är övertygad om att statsrådet Ulvskog gör vad hon kan. Det finns all anledning att fråga: Var finns kd i den här debatten? Var står kd i den här frågan? Vad säger kd om t.ex. den mobbning som sker mot kvinnliga präster? Här handlar det verkligen om etik och moral. Christina Odenberg är moderat, men ändå skrev skvinnor hemma generöst och systerligt kravet på en kvinnlig biskop på sin förstamajplakat. Det är ytterligare ett exempel på hur kvinnor stöttar varandra över partigränserna i dag. En sak som varit bra med den här debatten är att dekanens medlemmar som legat lågt utåt motvilligt nu tvingats ut i ljuset, och där vill de inte vara. Jag tycker att det är bra att strålkastarna riktas mot dem. Fru talman! Vill man skildra kvinnokampen och kvinnoförtrycket inom kristenheten hamnar man långt tillbaka i tideräkningen. För mig börjar det redan med Lilith, en stolt självständig kvinna men som i Bibeln bara nämns förbigående i Jesaja, kapitel 34, vers 14. Lilith finns i rabbinsk tradition och nämns t.ex. i Die Sagen der Juden och i Goethes Faust. Men vem har hört om Lilith i en predikan under kvällsandakten eller i konfirmationsundervisningen? Inte jag i alla fall. Lilith var Adams första, förtalade och av teologerna förträngda hustru. Myterna om Lilith är flera, och en av de berättelser som jag har funnit lyder: Adam och Lilith skapades på samma gång, rygg mot rygg som tvillingar och sprungna ur jorden - ingen revbensvariant här inte! Själv tycker jag att berättelsen om Lilith är både spännande och fascinerande. Frågan man ställer sig är: Var hade kyrkan stått i dag om man i stället för krav på att lyda och foga sig hade lyft fram att vi kvinnor sedan tidernas begynnelse på jorden ställt krav på jämställdhet? Om så inte hade varit fallet, hur hade berättelsen om Adam och Lilith annars kunnat uppstå så tydligt att den fortfarande kan skymtas i dagens bibel? Här har kvinnoförtrycket i stället åkt snålskjuts på skapelseberättelsen. Det är dags att lyfta fram Lilith, som kanske påminner mer om dagens kvinnobild och som också tydliggör vilken lång tradition det finns för att använda teologin till att försöka legitimera både den egna personliga kvinnosynen och kvinnoförtrycket i en vidare bemärkelse. I Apokryferna möter vi också mycket grymhet och våld i en patriarkal värld. Men vi möter också starka kvinnor som redan där vittnade om sin tro. I Nya testamentet återfinns Maria som födde och fostrade Jesus. Och det var till Marta som Jesus sade: "Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig skall leva om han än dör." Det var ett budskap som hon i sin tur fick föra vidare till sin syster Maria. I Betania tog Martas syster Maria ett skålpund smörjelse av dyrbar, äkta nardus och smorde den på Jesu fötter med sitt hår. Som så ofta ifrågasattes en kvinnlig gärning av en man. Men Jesus sade: "Låt henne vara. Må hon fullfölja detta för min begravningsdag." Jesus sade även till Maria Magdalena: "Men gå nu till mina bröder och säg dem att jag far upp till min fader och eder fader, till min Gud och eder Gud." Maria Magdalena var den första som vittnade om Jesus och den första som Jesus själv utsåg till sin budbärare. Hon var den första prästen, som jag ser det. Jag förstår inte dem som bygger sitt motstånd mot kvinnopräster på en teologisk syn. Det finns inget stöd för det. Jag vill än en gång rikta mig till ministern och säga att det är dags att visa kvinnoprästmotståndarna på dörren. Det har visat sig att dialogen inte fungerar.

Fru talman! 1988 diskuterade jag kvinnoprästfrågan i Göteborg med Bo Holmberg, som då var civilminister. 1995 diskuterade Marita Ulvskog och jag den frågan. Och nu, 1997, måste vi alltså ta upp frågan igen. Nog är vi väl ganska trötta på att detta ifrågasätts. Vi har haft kvinnopräster i snart 40 år, något som kyrkomötet - kyrkans eget styrande organ - har accepterat och stött, och ändå skall kvinnliga präster ifrågasättas. 1988 sade Bo Holmberg att han tyckte att det var förnedrande för Svenska kyrkan och för kvinnorna samtidigt som det var obegripligt för vanligt folk. Jag delar helt Bo Holmbergs uppfattning. Anledningen till att jag begärde ordet är att jag i tidningen Dagen läste ett reportage som är skrivet av journalisten Eskil Fagerström. Artikeln har rubriken Kyrklig splittring efter valet av kvinnlig biskop, och där citeras ärkebiskopen K.G. Hammar och också synodens främste företrädare Dag Sandahl. De ord som Dag Sandahl använder sig av är så främmande och så fjärran från mina förväntningar på en kyrkans ledare. Jag vill därför att de antecknas till riksdagens protokoll. Ärkebiskopen har alltså uttalat sig litet kritiskt till Sandahls utspel. Då säger Dag Sandahl som enligt journalisten endast har hån till övers för sin chef ärkebiskopen: "Ha, ha, ha, PR-kupp, skrattar han. K.G. har alltid varit en översittare och en dålig förlorare. Ärligt talat så kan han ta sig någonstans - ja, du vet var. Han äger inte kyrkan." Det är alltså denne man med detta sätt att uttrycka sig som nu spelar en första fiol på vissa tidningars insändarsidor och som refereras av journalister.

Fru talman! Trots att vi i Sverige under lång tid haft kvinnliga präster har det varit en lång väntan på vår första kvinnliga biskop. När nu en kvinna närmar sig ämbetet, ja, då väljer - som väntat - kvinnoprästmotståndarna att agera. Med stigande förvåning låter de oss ta del av sådana uttalanden som t.ex.: De kommer endast att se den kvinnliga biskopen som en arbetsgivarens representant, inte som en andlig ledare, därför att det kan endast en man vara. De kommer inte att se vare sig kvinnor eller män som prästvigts av kvinna som riktigt vigda. De funderar på att bilda skuggförsamlingar. De vill utse och viga en egen biskop. Sådana uttalanden gör förstås att vän av ordning måste ställa sig frågan: Är dessa uttalanden, om de omsätts i praktisk verklighet förenliga med den ordning som vi vill ha i Svenska kyrkan? Som kvinna och ledamot av denna riksdag och med den djupaste respekt för alla människors lika värde samt som försvarare av demokratin kommer jag - och säkert många med mig, både kvinnor och män - att nogsamt följa vad som sker den dag som vår första kvinnliga biskop har utsetts. Förr hotade kvinnoprästmotståndare med att den dag som en kvinnlig biskop utses kommer de att lämna Svenska kyrkan. När nu klockan närmar sig hundra och alla tecken i skyn förutspår att en kvinna inom kort kan komma att utses låter de oss förstå att de kommer att stanna men utan att acceptera den ordning som råder. Det är viktigt, inte bara för kyrkan att de regler och ordningar som vi sätter upp verkligen respekteras och följs. Annars öppnas dörrarna på vid gavel för egna tolkningar av samhällets regler även i andra sammanhang. Som föräldrar fostrar vi våra barn till ett jämställt tänkande. Vi ålägger skolan att göra detsamma. Vi försöker på område efter område att riva de hinder som finns för kvinnor att ha samma möjligheter som män på livets alla områden. Det synsättet skall självfallet genomsyra också kyrkans verksamhet. Jag tycker att kvinnoprästmotståndarnas agerande känns som något av det sista försvaret för ojämställdhetens bevarande. I det fall en kvinna utses till biskop, dvs. samhället, tillförsäkra både henne och efterkommande kvinnor en just behandling. Skulle den första kvinnan bli behandlad på ett odemokratiskt och ojämställt sätt inom den organisation som hon är satt att verka i kan det naturligtvis leda till att också andra duktiga kvinnor väljer att avstå från en sådan karriär. Det är inte en utveckling som någon av oss önskar. Det är naturligtvis inte förenligt med den ordning som vi har inom Svenska kyrkan att några drar i väg och utser sina egna biskopar eller på annat sätt visar att de inte följer den ordning som vi har valt att ha. Med full respekt för rätten att tänka olika måste ett sådant agerande komma att ske utanför den svenska kyrkan. Min fråga till statsrådet blir då: Delar statsrådet min åsikt att det finns all anledning att följa utvecklingen framöver för att negativ särbehandling av kvinnor inom biskopsämbetet skall undvikas?
Fru talman! Jag är glad över att den här debatten har tagits upp. Det som är negativt är att det i dag bara är kvinnor här i kammaren som är engagerade i den. Jämställdhetsfrågor är viktiga och skall drivas på alla plan. Vad som skiljer den här frågan från andra jämställdhetsfrågor är att man i synoden, där man i allra högsta grad är kvinnoprästmotståndare, utnyttjar den teologiska delen i Bibelns budskap för att försvara sitt ställningstagande. Annars upplever också kvinnor i många andra yrken att de diskrimineras, men det är inte så uppenbart som i det här fallet. Detta gör frågan något svårare att diskutera, eftersom teologi många gånger är en trosfråga. Det kan därför vara svårt att pådyvla någon en annan uppfattning. Det handlar också mycket om en dold diskriminering. Jag har själv venia och har i många år predikat och skött gudstjänstlivet hemma i min lilla församling. Under vissa omständigheter har jag också utsatts för denna diskriminering, även om jag inte har möjlighet att göra sakramentsförvaltningen. Det är svårt att peka på, men man ser ganska tydligt att det förekommer en diskriminering av kvinnor även i andra delar av Svenska kyrkans tjänster. Det är skönt att vi får en kvinnlig biskop, som kan bana vägen för att också sätta de här frågorna mer på sin spets. Om synoden nu väljer att bilda ett eget trossamfund inom Svenska kyrkan och utser sina egna biskopar och liknande finns det anledning att se till att deras verksamhet inte finns inom Svenska kyrkans ramar. I Centerns valpolitiska program inför kyrkofullmäktigevalet har vi tagit upp den här frågan, och vi säger att det kyrkliga ämbetet är öppet både för kvinnor och för män. De ämbetsbärare som inte anser sig kunna dela kyrkans värderingar när det gäller tro, lära, bekännelse och ordning, t.ex. i fråga om ämbetet, måste pröva huruvida han eller hon även fortsättningsvis kan utöva sitt ämbete i Svenska kyrkan. Det innebär att vi från Centerns sida tar klar ståndpunkt i den här frågan. När vi framöver ändrar relationerna mellan staten och Svenska kyrkan och synoden då inte accepterar den situation som kyrkomötet har bestämt, dvs. att både kvinnor och män kan utöva ämbetet och göra det enligt de regler som är fastställda, har man möjlighet att bilda ett eget trossamfund och behöver inte vara kvar inom Svenska kyrkan. Vad som gör mig besviken är också att en stor andel kvinnor är verksamma i synoden, dvs. att motståndet inte är enbart manligt. Det gör problemet litet mera bekymmersamt. Det är inte bara en mans och kvinnofråga, utan det är den teologiska biten som gör sig gällande när kvinnor också anser att man kan diskriminera andra kvinnor på en teologisk grund. Det är svårt när människor i Svenska kyrkan inte visar respekt för lagar och regler. Jag tror att det finns med i den besvikelse som vi känner när man från synodens sida agerar på detta sätt, att man är emot de regelsystem som i demokratisk anda har fastställts både i kyrkomöte och i riksdag och att man går emot demokratiskt fattade beslut. Det känns väldigt svårt att försvara kristna människors agerande i just de formerna. Det gör att kritiken blir vassare och hårdare.

Fru talman! Jag tycker att det är en ganska trevlig debatt här, även om den manliga representationen är liten. Jag tror att det finns ett väldigt starkt engagemang i den här frågan i denna kammare och naturligtvis också i regeringen, och det är verkligen partiöverskridande. Jag kan börja med det Karin Israelsson tog upp sist. Detta är komplicerat. Synoden uppstod egentligen just därför att den inte godkände den demokratiska beslutsprocess som fördes in i Svenska kyrkan. Det var egentligen så den började, och sedan har kärnfrågan hela tiden varit detta med de kvinnliga prästerna. Jag är, precis som Karin Israelsson och de allra flesta av oss, varm anhängare av en folkkyrka. Det skall finnas en salig blandning av människor där, människor som väntar på aha-upplevelsen, som alltså inte upplever sig som troende - i alla fall inte ännu - likväl som människor som har "fel" åsikter, dvs. avvikande minoritetsuppfattningar. Det är viktigt att vi slår vakt om den folkkyrkan, särskilt när man går in i relationsförändringar, så att vi inte hamnar i något slags trång medlemskyrka eller sektkyrka, utan där det är högt i tak och låga trösklar. Samtidigt har jag noterat att K.G. Hammar mycket tydligt har markerat detta: Om man däremot viger egna präster eller biskopar inom Svenska kyrkans fria synod kan jag inte se det på annat sätt än att man bildar ett eget samfund. Så säger K.G. Hammar i ett pressmeddelande den 17 april. Som kyrkominister tycker jag att det verkar vara en mycket rimlig ståndpunkt. Man skall alltså inte utesluta människor ur en folkkyrka. Det är något oförenligt i det. Men samtidigt kan människor själva välja att utesluta sig. På den statliga sidan har vi jämställdhetslagar, men kyrkomötet har ju entydigt slagit fast att det är oförenligt med Svenska kyrkans bekännelse att underkänna kvinnor som präster och i sakramentsförvaltningen på grund av kön. Dessutom har kyrkomöte och biskopsmöte mycket klart uttalat att bara de personer som bejakar den här giltigheten i såväl kvinnors som mäns vigning skall få prästvigas i Svenska kyrkan. Samtidigt vet vi att det har kommit nya unga manliga präster, som nu redovisar att de är motståndare till kvinnliga präster. Det ligger naturligtvis ett mycket stort ansvar på kyrkan själv, framför allt naturligtvis på biskoparna, för att se till att det inte blir en nyrekrytering som bygger in den här bölden i Jag förstår verkligen Siw Wittgren-Ahls upprördhet. Samtidigt vill jag markera detta med folkkyrkan, de gränser man sätter och de möjligheter som folkkyrkan ger och som överväger. Det kanske inte kommer att finnas någon kyrkominister efter att vi har fått den nya relationen mellan Svenska kyrkan och staten, men det är självklart att en regering, vilken politisk färg den än har, kommer att anstränga sig mycket för att se till att jämställdhetslagen efterlevs. Jag återkommer med fler svar.
Fru talman! Jag har all respekt för att ministern vill ha en folkkyrka. Om man tittar på jämställdhetslagen ser man att enligt den skall både arbetsgivare och arbetstagare samverka för att jämställdhet i arbetslivet skall uppnås. Om vi då stiftar lagar måste de vara tillämpliga även på en folkkyrka. Jag tycker då att det är viktigt att man signalerar att även jämställdhetslagen gäller de här prästerna. Jag skulle vilja att en signal gick ut på något sätt, att man inte kan acceptera detta. Risken är att alla vi kvinnor i folkkyrkan tar avstånd från den folkkyrka som vi så gärna vill ha.
Fru talman! Jag upprepar: Den enda förkunnare som Jesus själv utsåg att sprida hans budskap var just en kvinna. Det finns alltså inget teologiskt stöd för kvinnoprästmotståndarna. Men hur är det då med Paulus, som alltid används som tillhygge av kvinnoprästmotståndarna? Ja, han var en människa, med förtjänster och brister som alla andra, men framför allt var han starkt präglad av sin tidsanda och den tid han levde i. Hur hans ord kan sättas före Jesu egna ord och gärningar är för mig obegripligt. Om man ser på Jesu gärningar finner man att han var mycket före sin tid. Han gjorde banbrytande saker. När man läser Bibeln i dag blir man förvånad över att han så tydligt kunde stötta och lyfta upp kvinnor i den tid han levde i. Om man t.ex. läser Paulus första brev 3 kap. om hur församlingsföreståndare och församlingstjänare bör vara, märks det tydligt att han är vankelmodig. Han har många råd till männen om hur de skall vara och uppföra sig, men inte så många råd till kvinnorna. Men det kan också tolkas så att han inte tyckte att kvinnorna behövde så många råd - de uppförde sig och var nyktra och skötsamma. Men han lyfter ändå fram dem i vers 11, och han tycker att om kvinnor skall ha de här tjänsterna bör de skicka sig värdigt, inte gå omkring med förtal och vara nyktra och trogna i allt. Men han utesluter inte kvinnor i de här tjänsterna - det är viktigt att understryka. När man för övrigt läser detta känns det som om det är ungefär samma debatt som när vi talade om main streaming i texter i dag. Det handlar väldigt mycket om manliga förutsättningar, och sedan lägger man till litet om kvinnor längst ned. Men när man talar utifrån mannens roll menar man egentligen att det skall omsluta kvinnorna också. Jag vill återupprepa att jag tycker att vi har haft tillräckligt tålamod när det gäller situationen för kvinnorna i församlingarna och de kvinnor som i förtroende vill kunna vända sig till församlingarna och till prästerna. Nu är det dags att sätta ned foten och tala om var dörren ut finns.
Fru talman! Jag förstår att jag så småningom kommer att få svar på frågan om staten ämnar stödja synodens verksamhet genom att ändra skatteuppbördssystemet. En sak som man faktiskt måste lära sig något av är att 22 år efter att kvinnor fick möjlighet och rätt att bli präster tog kyrkomötet bort den särbestämmelse som fanns från början, dvs. detta med samvetsklausul. De som var präster och enligt sin teologiska uppfattning inte erkände kvinnor som präster när vi i riksdagen fattade beslutet hade ändå en varseltid. Denna varseltid var faktiskt 22 år. 1982 tog kyrkomötet bort särbestämmelsen, och därmed förlorade samvetsklausulen aktualitet. Men trots detta har unga män som har denna upfattning utbildats till präster. Hur har det gått till? Hur gör vi för att män som har denna syn på ämbetet inte även fortsättningsvis kommer att accepteras av kykan?
Fru talman! Det är intressant att lyssna till Carinas bibelstudier. Jag tror inte alls att vi behöver mer preparation, utan vi är helt överens med Carina om att detta är sanningen. Därför kan vi stå så fasta vid våra krav här i dag, att det också skall vara möjligt för kvinnor att utöva sitt ämbete i den svenska kyrkan. Det är naturligtvis viktigt att vi även fortsättningsvis hävdar den öppna folkkyrkans existens. Men det innebär ju inte att man skall frångå jämställdhetslagar och annat, utan det gäller ju att jag som sökare skall kunna komma till kyrkan med de behov som jag har i andliga frågor. Där skall jag få finnas med utan att bli ansluten till något samfund. Det är detta som är så fint med den öppna folkkyrkan. Jag tror också möjligtvis att man efter relationsförändringarna kan se möjligheter. Det är de små församlingarna som skall utgöra beslutsnivåerna, om det nu går som vi i Centerpartiet tänker oss. De skall också kunna reglera detta på ett annat sätt än i dag då det är domkapitlet som tillsätter prästtjänster och liknande, även om de små församlingarna i dag delvis har möjligheter att påverka tillsättningen av prästtjänsterna. Man kan ju också göra det möjligt för lokalt anställda präster att påverka på ett helt annat sätt än de kan i dag, därför att det då finns folkopinioner mot människor som inte kan ställa upp på de krav som Svenska kyrkan ställer på jämställdheten. När det gäller uppbördsystemet är det ju möjligt för synoden att använda sig av kyrkoavgift om man bildar ett eget trossamfund. I övrigt tror jag att det är väldigt svårt att förändra uppbördssystemet. Eftersom avgiften skall täcka annat än prästlöner tror jag inte att det är möjligt. Men detta är något som kanske ger sig under utredningens gång. Jag tror också att det är väldigt viktigt för kvinnliga präster att ha det stöd från riksdagen som vi alla deltagande kvinnor i denna debatt har givit dem och att vi bevakar detta på ett väldigt aktivt sätt.
Fru talman! Jag kommer att fortsätta att göra väldigt tydliga markeringar om att jämställdhetslagen gäller för Svenska kyrkan. Detta är helt oberoende av vilken relation Svenska kyrkan har till staten. Att JämO agerar väldigt aktivt i förhållande till Svenska kyrkan just nu finns det flera exempel på. Man har granskat jämställdhetsplaner i två områden i Sverige. Man har också agerat i aktuella utnämningsfrågor, t.ex. det som nu diskuteras i Hedvig Eleonora församling här i Stockholm, där kyrkorådet har föreslagit en kvinnoprästmotståndare att uppbära en kyrkoherdetjänst. JämO engagerar sig i frågan. Hon har synpunkter på detta, invändningar mot det och hon menar just att man bygger in ett problem som kan få konsekvenser. Jag skall inte blanda mig i detta enskilda fall, för det är jag förhindrad att göra. Men jag tror att JämO, tillsammans med regeringen, riksdagen och de lagar som finns, kan spela en väldigt stor roll. Samtidigt är det så, särskilt när vi går in i den nya relationen, att mycket också hänger på kyrkomötet och på biskoparna. Här vill jag ändå passa på att göra ett litet propagandautspel och säga, precis som Carina Hägg sade, att det är bra att kvinnoprästmotståndarna tvingas ut i ljuset. Det intressanta är att det faktiskt är kyrkofullmäktigeval tredje söndagen i september i år. Det är valår i år. Det är oerhört viktigt att vi, sett från mina utgångspunkter, ser till att kyrkoprästmotståndarna inte får ett större inflytande som ett resultat av detta val. Det kräver att våra partier engagerar sig mycket hårt i detta kyrkofullmäktigeval och inte behandlar det som ett andra klassens oviktigt val. De som väljs nu i höst skall nämligen sitta över relationsförändringen också. De skall sitta i fyra år, fram till år 2001. De kommer att bli mycket viktiga personer. Jag vill som en sakupplysning nämna att det är väldigt många, både kvinnor och män, som har lämnat Svenska kyrkan i vredesmod över just kvinnoprästfrågan. Om man före den 5 augusti i år är registrerad som tillhörig Svenska kyrkan, har man rätt att delta i valet tredje söndagen i september. Om man får vara så propagandistisk i en kammare, vill jag gärna vara det och tala om att man alltså kan gå med i Svenska kyrkan igen för att vara med och påverka, för det är just dessa demokratiska församlingar som kommer att betyda väldigt mycket för vad som händer med kvinnoprästmotståndarna. Jag tror trots allt att de egentligen är ganska få. Om de möter en stark demokratisk motkraft, tror jag inte att de kommer att kunna vrida utvecklingen bakåt igen.
Fru talman! Även om statsrådet inte direkt svarade på min fråga, förstår jag ändå av vad som har sagts att statsrådet delar min åsikt att det finns anledning att ordentligt följa utvecklingen när det gäller tillsättandet av en kvinnlig biskop till hösten. Jag tänkte passa på tillfället att redogöra för en liten del av en artikel som jag fick ögonen på. Enligt en undersökning av Svenska kyrkans tidning är det 17 % av prästerna under 42 år som inte har godkänt kvinnliga präster. Dessa präster kan ju verka under väldigt många år till och är relativt nyligen vigda till präster. Jag ser det som mycket allvarligt och hoppas förstås på en process framöver som gör att vi slipper den här typen av diskussion. Vi här i riksdagen liksom kvinnoorganisationerna men också väldigt många upprörda män runt om i landet kommer naturligtvis att mycket, mycket nogsamt följa vad som nu sker. Vi kommer att ge vår första kvinnliga biskop det absoluta stöd som vi inser att hon behöver, så att inte en kvinnlig biskop endast blir en parentes i svensk historia utan något bestående.
Fru talman! Om det nu skulle bli så att vi utser en kvinnlig biskop inom kort, tror jag också att hon kommer att behöva starkt stöd. Sedan vill jag säga att jag är optimistisk. Vi har under den tid då jag har varit kyrkominister ändå lyckats att fördubbla antalet kvinnliga domprostar. I stället för en har vi nu två domprostar. En av dem är dessutom domprost i ärkestiftet, vilket är en viktig markering. Dessutom kommer fler biskopar att lämna plats under den valperiod då jag kommer att vara kyrkominister. Jag siktar högt. Jag hoppas på att det skall dyka upp tillfällen att utse fler än en kvinnlig biskop under denna valperiod. Jag tror ändå att det är den vägen man måste gå. De blir fler, och de blir inte så ensamma. De har ett stöd, och de har dessutom en ledning inom Svenska kyrkan och kyrkofullmäktigepolitiker som stöttar dem. Jag läste också enkäten i Kyrkans Tidning. Den är dyster, men det är klart att det vilar ett väldigt stort ansvar på dem som väljer att viga kvinnoprästmotståndare till präster. Jag har gott hopp om att det kommer att ske en mycket hårdare prövning framöver. Det är de indikationer jag har. Margitta Edgren frågade om man kan koppla den hjälp som staten skall ge med skatteuppbörden till jämställdhetsaspekterna. Det tror jag blir väldigt svårt. Att ta ut en kyrkoavgift är en rent inomkyrklig angelägenhet. Staten kan bistå med den rent tekniska hjälpen. Jag bedömer det som omöjligt att göra en sådan koppling i den nya relationen. Det blir den inomkyrkliga processen som kommer att vara avgörande. Till sist vill jag säga att jag helt delar Elisebeht Markströms uppfattning. Riksdag och regering och kyrka - både lekmän och vigda - måste gemensamt följa utvecklingen mycket noga.

Fru talman! Ingen debatt är viktigare för Sverige än den om hur företagsklimatet kan bli bättre. Utan bättre företagsklimat knäcker vi inte massarbetslösheten. Det är det bästa som hänt på länge att vi nu har fått en intensiv diskussion om villkoren för företagande. Tro inte att dagens debatt innebär någon slutpunkt för den diskussionen. Det är tvärtom; vi är bara i början. Statsministern kommer inte i längden att kunna hålla sig utanför den. Vi kommer för vår del att driva den ända till dess att kursen har lagts om. Detta är en ödesfråga för Sverige. Håkan Mogren, chef på Astra, ringde mig häromdagen. Han sade så här: Svenskt näringsliv glider bort från Sverige. Till en del är det nödvändigt, men till en del är det onödigt. Det skulle inte behöva hända om företagsklimatet var bättre. Dagens debatt handlar inte om huruvida Ericsson skall flytta sitt huvudkontor eller inte. Det avgör de själva. Den handlar om något som pågår varje dag inför våra ögon. Betänk följande siffror. I dag har Sveriges tio största företag 30 000 färre anställda än de hade för tio år sedan i Sverige, men utanför Sverige har de 120 000 fler anställda. En del av de jobben hade kunnat hamna i Sverige. Det är om det denna debatt skall handla. Näringsministern har nu tio minuter på sig. Använd dem inte till skryt, utan till att redovisa konkreta planer på förbättringar av företagsklimatet. Sverige behöver inte beskäftighet utan beslutsamhet.

Fru talman! Ledamöter! Jag är glad att vi kan ha en debatt om företagsklimatet. Under de senaste 20 åren har Folkpartiet regerat i nio. Det är under de 20 åren Sverige har gått från att vara bäst i klassen - det bästa välfärdssamhället - till att ramla ned på listan. Bryter man ned de 20 åren kan man konstatera att de stora rasen i sysselsättning, företagande och privat verksamhet inträffat under just de år då Folkpartiet regerat. Det är ett konstaterande som jag tycker att vi skall göra när vi funderar över hur det ser ut för Sverige. Om vi tittar på den situation som rådde när den socialdemokratiska regeringen senast tillträdde, hösten 1994, kan vi se att det var ett läge där Sverige var ytterst illa ute. Det fanns ett stort budgetunderskott, höga räntor och massarbetslöshet. Det var i verklig mening ett kärvt klimat. Det var egentligen en vargavinter när vi startade hösten 1994. Därför känns det mycket lättare att diskutera klimatet i dag än den hösten när vi fick börja regera. När vi startade sade vi att vi hade en dagordning som vi måste arbeta oss igenom. Det var inte som när Lars Leijonborg startade. Då hade man först skrivit en önskelista. Därefter tillträdde man, delade ut julklapparna på kredit och överlät åt oss att betala. För oss var det en dagordning som skulle arbetas igenom. Vad ingick i den dagordningen? Det första och svåraste var budgetsaneringen. Att vända det största underskottet näst efter Greklands till statsfinanser i balans var vår första och stora uppgift. Den andra uppgiften var att se till att Sverige säkrade sitt EU medlemskap och att regeringen kunde bedriva en sådan politik att det svenska folket i en folkomröstning kunde säga ja till EU-medlemskapet. Det var ingen lätt uppgift att övertyga medborgarna om detta, men det gick att göra med en socialdemokratisk regering. Jag tror inte att det är någon slump att väldigt många tyckte att just den folkomröstningen skulle ske efter det att den socialdemokratiska regeringen hade tillträtt. Det handlade om att få ned inflationen och med det också räntorna. Det handlade om att ta fram pengar för att göra en stor utbildningssatsning och bygga ut utbildningssystemet med kostnader på sammantaget 14 miljarder kronor. De pengarna fanns inte när vi började, utan vi skulle göra oss av med ett gigantiskt underskott samtidigt som vi tog fram pengar för att stärka kunnande och kompetens och göra det lättare för Mogren att behålla sysselsättningen i Sverige. Vi skulle se till att Sverige blev en del av en arbetsmarknad och av företagsamheten i Östersjöområdet. Vi började att bygga ett starkt Östersjösamarbete, och det leder nu till att företag från stora delar av världen kommer till Sverige just därför att de upplever att Sverige är gateway till Östeuropa. Sverige är nu ett land av stort intresse när det gäller etableringar för dem som vill jobba i Östersjöområdet. Det är ingen slump att Polens premiärminister kom för att besöka oss i går och i dag. Vi skulle förbättra för småföretagen. Det ingick på dagordningen. Ingen hade tagit så mycket stryk under perioden 1991-1994 som just småföretagen. Det var inte lätt att åstadkomma den förbättringen när vi samtidigt skulle bekämpa budgetunderskottet, pressa ned inflationen och få fart på Sverige. Vi skrapade ihop litet pengar. Tillsammans med Centerpartiet lyckades vi få ihop i storleksordningen 8-9 miljarder kronor i skattesänkningar för de små företagen, för att göra det lättare för dem att växa. Det gjorde vi inte på kredit. Vi lånade inte till de skattesänkningarna. Det var inga julklappar som vi delade ut, utan pengarna drogs ihop i hårt arbete av svenska företagare och svenska löntagare. Alla var med och samlade ihop för en speciell satsning just mot de små företagen. Det var 9 miljarder i skattesänkningar. Vi sade att vi måste satsa på den nya tekniken och det ekologiskt uthålliga samhället. Vi är inte kvar i Frälsningsarméns gamla vedgårdar, som moderater och folkpartister älskar att prata om. Vi tror att det ekologiskt uthålliga samhället också är det samhälle som skapar jobb i framtiden. Det gällde att skrapa ihop pengar tillsammans med Centerpartiet för att också åstadkomma en satsning på ny teknik i det ekologiskt uthålliga samhället. Och - än en gång - det skulle inte vara lånade pengar, inte kredit, utan egna hopsamlade pengar. Det handlade om att förbättra arbetsrätten, och det handlade framför allt om att åstadkomma långsiktiga beslut, att åstadkomma ett brett parlamentariskt stöd för politiken. Det gällde att gå bort från den situation som hade rått under nästan 20 års tid med mycket svaga majoriteter som drivit genom beslut som förändrades från mandatperiod till mandatperiod. Det gällde att återfinna den balans som fanns under de 44 år när socialdemokraterna styrde och när vi gick från att vara ett fattigt land till att bli bäst i klassen. Detta är vad vi har jobbat med under dessa knappt tre år. Vi skall - det är vår uppgift - använda vårt regeringsinnehav till att åter föra Sverige till en position där vi blir bäst i klassen. Vi har faktiskt gjort det förut, och vi kan naturligtvis göra det igen. Hur ser då resultaten ut? Industriinvesteringarna har under de senaste två åren varit högre i Sverige än i något annat västland. Orderingången och industriproduktionen har ökat dramatiskt. Det har blivit en kraftig förbättring av vinstutvecklingen, att likna vid den vinst-boom som vi hade på 70-talet. Antalet sysselsatta i den privata sektorn har ökat med 64 000, varav Också sysselsättningen i våra stora företag, Lars Leijonborg, ökar faktiskt i Sverige nu, efter att ha minskat 1991, 1992, 1993 och 1994. Nu ökar alltså sysselsättningen i de stora företagen i Sverige, som debatten i dag handlar om. Drar Leijonborg någon slutsats av att vi har kunnat vända utvecklingen på det sättet? Och räntorna har i det närmaste halverats. Detta är vad vi har åstadkommit. Men det viktigaste av allt är att vi faktiskt nu har skapat oss ett handlingsutrymme, så att vi också kan göra någonting i framtiden. Vi är nu på väg att få mycket starka statsfinanser, vilket naturligtvis gör att den här riksdagen, det här parlamentet, nu har möjlighet att diskutera hur framtiden skall se ut. I den meningen, Lars Leijonborg, är ju debatten bra. Nu har vi faktiskt på egna meriter möjlighet att diskutera vad vi vill göra i framtiden. Den möjligheten hade vi inte mellan 1991 och 1994. Den hade vi inte 1994 eller 1995. Den är vi på väg att skaffa oss nu. Vi har mycket ogjort. Det är precis som Leijonborg säger: Vi har en massarbetslöshet som kräver stora insatser. Jag har en fråga till Leijonborg. Er politik var ju ett misslyckande mellan 1991 och 1994. På vilket sätt tänker ni förändra er politik om ni, mot förmodan, skulle få chansen 1998?

Fru talman! Som var och en kunde höra var detta nio minuter beskäftigt skryt. Under en minut på slutet talades det om att någonting mer skall hända, men det gavs inte ett enda konkret besked om vad detta nya skall bestå i. Vi använder alla statistik ibland för att bygga under vår argumentering. Just därför vet vi alla att statistik kan brukas och missbrukas. Jag hävdar att de flesta statistiska uppgifter som Anders Sundström använde kan ifrågasättas. Jag skall inte använda min debattid till att fördjupa mig alltför mycket i det. Men låt mig ta två exempel. När Anders Sundström talar om de olika regeringsperioderna vill det till att man har ett ganska gott minne, så att man kommer ihåg vad som har hänt. Det är kanske vad väljarna kommer att komma ihåg som avgör valet 1998. När Anders Sundström talar måste några ända tänka: Varför föreslog arbetarregeringen 1990 förbud mot strejker? Gjorde man det därför att det var kul, därför att allt var gott och väl? Eller gjorde man det därför att det var en jättekris i landet? Varför avgick Kjell-Olof Feldt 1990? Varför ökade budgetunderskottet, från det att Allan Larsson tillträdde 1990 till det att Anne Wibble blev finansminister 18 månader senare, från 0 till 60 miljarder? Detta är naturligtvis en bild av att Sverige var i djup kris när vi tog över 1991. 1994 var ett mycket bra år för svensk ekonomi. Ni tillträdde i oktober och lade fram era första propositioner i november. De klubbades här i december och trädde i kraft den 1 januari 1995. Ni kan inte hävda att det som hände 1994 kan räknas er politik tillgodo. Och de 64 000 nya jobb som Anders Sundström talar om kan lika gärna vara ett stöd för min argumentering. Om man tittar närmare ser man nämligen att de tillkom månaderna efter valet 1994 och i början av 1995, innan återställarpolitiken hade slagit igenom. Samma statistik visar att inte ett enda privat jobb netto tillkom 1996. Och inte ett enda privat jobb har hittills tillkommit 1997, enligt samma statistik som Anders Sundström använder. I själva verket visar den statistiken att antalet privata jobb i Sverige kommer att minska 1997. Vi svenskar är stolta över vår industri, inte minst när vi är utomlands. Vi säger: Titta, en Volvo! Titta, de har IKEA här! Titta, det är Tetra Pak som gör mjölkförpackningarna här också! Att ha starka världsnamn är en del av vår nationella identitet. Men sanningen är ju att IKEA ägs av en holländsk stiftelse och har högkvarteret i Danmark. Tetra Laval ägs av en schweizisk stiftelse och har högkvarteret i Lausanne. Volvo har flera gånger varit på väg att bli utlandsägt, och det går ständigt rykten om nya sådana planer. Det här är en del av det problem som gör att Sverige sjunker allt djupare i massarbetslöshet. När det gäller den siffran hade Anders Sundström rätt. 700 000 människor är arbetslösa här i landet. Sverige har högre arbetslöshet än vad som är EU:s genomsnitt. Sverige hade den näst lägsta tillväxten 1996 av alla EU-länder. Det här är hårda fakta som var och en kan kontrollera. Att jag inte fördjupar mig ytterligare i den här statistiska genomgången beror på att jag litar till - inte att jag är trovärdigare än Anders Sundström; det vet jag nämligen inte - att min verklighetsbild är mycket mer trovärdig än Anders Sundströms. Det är ju någonting med hans resonemang som inte stämmer. Om det vore så lysande som han säger undrar jag varför vi sitter fast i massarbetslöshet. Det finns mycket som måste göras för att förbättra företagsklimatet. Det handlar inte om en enstaka åtgärd. Det är litet magstarkt när socialdemokraterna säger till oss: Ja, men vi har ju så bra bolagsskatt. Det vet vi väl. Det var ju ni och vi tillsammans som genomförde skattereformen, som sänkte bolagsskatten från 50 % till 30 %. Ni kanske såg Leif Pagrotsky stå och mysa bredvid Ericssonchefen och säga att bolagsskatten är skitbra. Men sanningen är ju att socialdemokraterna röstade emot sänkningen till 28 % här i kammaren. Leif Pagrotsky var väl ekonomisk handläggare på den tiden. Därför skrev han förmodligen den motion där socialdemokraterna yrkade avslag när det gällde den sänkningen av bolagsskatten. Vad är det då att stå och skryta om i TV? Det behövs mycket annat. Dubbelbeskattningen måste bort. Arbetsrätten har förbättrats, säger Anders Sundström. Den har ju försämrats; det blev en felsägning. Marginalskatterna har höjts. Arbetsgivaravgiften har sänkts, brukar ni säga. Ja visst, men ni började med att höja den jättemycket. Ni har ju inte alls sänkt den lika mycket som ni har höjt den. Det här kräver ett brett program med en rad inslag. Och det kräver först och främst att man inser problemets djup. Det som skrämmer mig i det som Anders Sundström säger här är att han fortfarande inte har insikt om hur illa läget är.

Fru talman! Näringsministern och andra företrädare för regeringen upprepar som en besvärjelse att företagsklimatet i Sverige är gott. Låt mig då i all enkelhet ställa frågan: Varför går i så fall en miljon människor i vårt land, som kan, vill och borde arbeta, utan meningsfull sysselsättning? Varför utnyttjar inte företagen denna tillgängliga arbetskraft? Och varför startar de inte själva egen verksamhet? Det fanns en tid direkt efter regeringsskiftet då Socialdemokraterna höll med oss på den borgerliga sidan om att de nya jobben måste komma inom den enskilda sektorn. Men nu syftar alla åtgärder till att bevara arbetstillfällen i den offentliga sektorn, i den mån man inte försöker dölja arbetslösheten med förtidspensionering och statistiska manipulationer. Företagsklimatet kan aldrig vara gott i ett land där det råder massarbetslöshet. Det är naturligtvis inte heller gott där det avvecklas produktiva resurser i form av väl fungerande kärnkraftverk, som ger en trygg och billig elförsörjning. Det är inte gott när trafikpolitiken i ett avlångt och avlägset land som vårt inriktas på att försvåra transporter. Och självklart ger det inget gott näringsklimat att regeringen inte kan förmå sig till att satsa på den europeiska valutaunionen EMU. Vi ser nu resultatet i form av en svag och svängig krona och högre realräntor än i konkurrentländerna. När regeringen skryter med företagens gynnsamma villkor anförs alltid som exempel den låga bolagsskatten. Men, som Lars Leijonborg just påpekade, det var av den borgerliga regeringen den sänktes till sin nuvarande nivå på 28 %. Nu handlar dock skatten på företagande om så mycket mer än vinstbeskattningen. Det handlar t.ex. om den av Socialdemokraterna återställda dubbelbeskattningen av aktieutdelningar, som på ett närmast unikt vis motverkar investeringar och satsningar på nya företag. Det handlar om den eviga nominella reavinstbeskattningen, som ligger skyhögt över vad som är vanligt i andra länder. Och det handlar om den nya förmögenhetsskatt som regeringen nu skall driva igenom med absurda konsekvenser för dem som ställer upp med riskkapital för företag på börsens A-lista. Näringsministerns påstående i Dagens Industri att Sverige har bland världens lägsta kapitalskatter är mot denna bakgrund inte bara häpnadsväckande fräckt - det är i grunden osant. Anders Sundström borde ha så mycket civilkurage att han erkänner att detta uttalande var helt fel. Sverige har världens högsta skatter, och regeringen har sedan sitt tillträde höjt dem med över 80 miljarder. Vårt land får aldrig ett bra näringsklimat så länge regeringen vägrar inse att de extremt höga skatterna försvårar för företagande och nya jobb. Men villkoren för företagande blir heller inte bra förrän Socialdemokraterna och dess stödparti Centern slutar att trakassera inte minst småföretagarna. Återställ momsuppbörden till de tidsregler som gällde förut! Upphäv fördubblingen av arbetsgivarens sjuklöneperiod! Och upphör, Anders Sundström, med de ideliga skärpningarna av energibeskattningen! Fru talman! Den senaste tidens debatt har mycket kommit att handla om forskare och högkvalificerad personal vid de stora företagens huvudkontor. Det har vittnats om farhågor för att svenska specialister av skatteskäl lämnar landet, om svårigheter att få utflyttade svenskar att återvända hit och - än mer - om svårigheter att förmå utlänningar att komma hit. Regeringens motdrag är nu att förespegla något slags skatterabatt för nyckelpersonal av utländsk härkomst. Det är bra att Socialdemokraterna därmed erkänner problemets existens. Men det är förnedrande att skattelättnaden förbehålls utländska medborgare. Skall svenskar vara hänvisade till utlandstjänst om de vill få behålla samma ersättning för sin arbetsinsats? Vad skall det tjäna till att tvinga företagsledare och forskare att byta hemland med varandra för att de skall få rimliga skattevillkor? Regeringen måste inte bara börja lyssna till den starka oro som företagarna känner inför Sveriges näringsklimat - den måste också snabbt göra något åt saken. Som vi moderater ser det är sänkta skatter - på personer, företagande och sparande - avgörande för att förbättra företagens villkor och för att bekämpa arbetslösheten. Marknader måste avregleras, inte minst arbetsmarknaden, vilket förutsätter en reformerad arbetsrätt och en mer flexibel lönebildning. Skola och universitet skall satsa på inte bara breddutbildning utan också spetskompetens. Och för att Sverige skall kunna återupprättas som tillväxt-, företagar och välfärdsnation måste vi se positivt på tekniska framsteg och den pågående internationaliseringen. Anders Sundström! I stället för att fly in i rödgrönt flummeri - återkalla nu beslutet att i förtid avveckla kärnkraften, främja handeln genom att underlätta och inte motverka smidiga transporter och ge klartecken för ett svenskt deltagande fullt ut i det europeiska valutasamarbetet! Och, snälla näringsministern, säg till partisekreteraren att inte uppmana till bojkott av svenska mobiltelefoner!